Fru talman! Socialministern! Det är bra att Chatrine Pålsson har tagit upp den här viktiga frågan. Också jag känner en stark oro över den situation som vårdpersonalen befinner sig i. Vi talar ofta och vården och patienterna men i förbifarten om just vårdpersonalen. Ändå är det den som står för den goda vården. Vi har länge haft en situation, vilket flera talat om tidigare, där personalen tigit och slitit i sin vilja att trots personalneddragningar göra ett bra arbete. På många ställen tiger personalen fortfarande. De går åtminstone inte ut offentligt och uttalar sitt missnöje, även om ett sådant finns. Men vi möter personalen i vårdens fikarum vid våra besök, och de flesta av oss har gjort många besök i vården. Där får vi höra att de inte orkar längre. Förut var det roligt att gå till jobbet, även om det kanske ibland var väldigt tungt och jobbigt. Men i dag är det inte ens roligt att gå till jobbet, utan det tar emot. Det är det många som har sagt till mig. Nu känner de sig slitna och känner att de inte orkar längre. Återkommande får vi höra att de anser att det som behövs är just mer personal. De blir för slitna som det är i dag. På ett ställe har arbetssituationen beskrivits på följande sätt. Man hade 20 platser på avdelningen. En helg hade man en överbeläggning med 18 patienter. Då grät sjuksköterskorna. Den situationen har de beskrivit för mig. Om vi fortsätter att stressa och pressa personalen på detta sätt, vem tror socialministern då i framtiden vill satsa på dessa viktiga jobb som vårdjobben trots allt är? När det gäller köerna har jag från vissa ställen hört att man skulle kunna operera mer men att man inte har några sängplatser till patienterna. Därför kan man inte operera i den omfattning som skulle behövas. Vilka signaler får socialministern från de olika landstingsråden när det gäller personalsituationen och kösituationen? Jag utgår från att socialministern har täta och goda kontakter med landstingsråden i de olika länen.

Fru talman! För en vecka sedan besökte jag västkusten. En dam bad att få tala med mig i ett enskilt utrymme. Hon ville tala med mig som är sjuksköterska och har jobbat under många år. Hon ville berätta för mig om sitt dilemma. Hon arbetade som undersköterska i ett gruppboende och hade vid fem sex tillfällen talat med sin närmaste chef om ett antal åldringar i detta gruppboende som plötsligt hade blivit förvirrade och glömska. Hon hade frågat om dessa åldringar inte skulle utredas, eftersom det kunde vara något annat fel på dem. Men hon fick svaret att det inte gick. Hon frågade mig vad hon skulle göra, vilka möjligheter hon hade och vad jag tyckte. Jag sade till henne att varje åldring har rätt att bli utredd för att man skall se om det är fråga om senildemens eller något annat. Detta måste sägas tydligt eftersom dessa åldringar inte själva kan ställa sig och kräva detta. Deras sjukdomssituation gör att det inte är möjligt. Margot Wallström sade mycket riktigt om strukturförändringarna inom svensk sjukvård. Det är bara så att senildemens inte går att operera. Senildemens är en sjukdom och åldrande generellt som kräver en helt annan struktur på omvårdnaden. Det krävs omvårdnadspersonal som har god utbildning, som är kompetent och som vet hur man skall åstadkomma bäst vårdkvalitet även för dessa människor. Jag vill ta upp en annan fråga som gäller den etiska dimensionen av detta. Jag menar inte enbart den etiska dimensionen på människor som får sjuk vård eller icke-vård, som jag brukar kalla det. Jag vill veta hur det blir med det etiska medvetandet för personalen? Dessa personer har gått en bra utbildning och har lärt sig de etiska principerna om människorvärde, och de vill göra allt. Sedan ser de att det inte fungerar. En dam sade att det inte längre går utan att man måste avskärma sig för att klara jobbet. Vad får det på sikt för effekter på den totala vården om människor avskärmar sig rent medmänskligt och mer eller mindre prostituerar sig därför att de måste klara av jobbet och att de känner att de inte kan göra det på rätt sätt. Alla rapporter som vi har fått om sjuk vård är för mig nog för att se allvarligt på detta. Jag vet att vi har många läkare och många sjuksköterskor. Dessvärre är det väl så att väldigt många av dem har fått administrativa uppgifter. De gör i dag inte det som de är allra bäst på. Det har blivit en modetrend att doktorn skall vara mer ekonomiskt intresserad och lägga fram budgetar osv. Även om antalet är stort vet vi någonstans också att vi i dag kan bota många fler sjukdomar än tidigare och även lindra många kroniska sjukdomar. Då måste man naturligtvis ha resurser till det. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Hur kommer det etiskt att bli om vårdpersonalen känner att den måste avskärma sig för att orka?

Fru talman! Jag vänder mig först till Margot Wallström och vill kommentera den värmländske klinikchef som vi just nu tydligen debatterar. Det är väl så, Margot Wallström, att han gjorde sina uttalanden mot bakgrund av att han skulle bli utsatt för ytterligare besparingar i år. Efter att ha slagit larm slapp dock hans klinik att bli utsatt för ytterligare besparingar. Jag vill därmed inte säga att han fick sina pengar. Drar man undan pengar och sedan stoppar in pengar igen kan den debatttekniken användas. Då kan det ju sägas att man får nya pengar men riktigt så var det inte i det här fallet. Klinikchefen i fråga fick inga nya pengar. Däremot slapp han ytterligare besparingar men det var efter det att han, som sagt, klart och tydligt hade slagit larm. Jag håller med Margot Wallström när hon säger att vi har en fantastisk och modig personal. Det är precis vad vi har i vårt land. Det är väl därför som kvaliteten i vården ändå ligger på en relativt bra nivå. I dag diskuterar vi dock de brister som håller på att uppstå. Margot Wallström tror inte att vi har någon medicinsk kris. Själv tror jag att den här diskussionen handlar om att vi i vissa avseenden är på väg mot en medicinsk kris. Det handlar alltså inte bara om en förtroendekris. Jag förstår att Margot Wallström hade väldigt många frågor att svara på i sitt inlägg. Själv ställde jag två frågor i mitt inlägg. En av mina frågor vill jag upprepa eftersom jag tror att den är central. Det gäller resurser till kommuner och landsting. Min fråga är således: Tror Margot Wallström att de 16 miljarder kronorna - jag tror att det egentligen är flera statsråd som intecknar dem på sina områden - verkligen kommer att göra att man fram till år 2000 kan komma till rätta med de problem som finns inom vården och omsorgen? Jag skulle gärna vilja ha en kommentar om detta.
Fru talman! Jag skulle återigen vilja trycka på de undersökningar som visar på att varannan sköterska vill byta jobb och att hela 10 % av sköterskorna helt och hållet vill lämna vården. När jag var flicka - visserligen är det nu några år sedan dess - var det faktiskt en dröm för många flickor att få bli sjuksköterska eller hårfrisörska. Det var höjdarjobb som många drömde om. Därför tycker jag att det här är extra alarmerande. Jag tror att väldigt många verkligen skulle vilja jobba inom vården. Vad händer i slutändan i ett samhälle om sköterskejobbet blir ett arbete som inte är attraktivt och som folk inte längre söker sig till? Jag tycker att det är en skräckvision. Jag skulle vilja ha svar på ett par frågor. Har ni räknat på nettoeffekten av de 16 miljarder kronor som tillförs kommunerna? I söndags talades det i TV om en kommun som hade fått drygt 16 miljoner kronor av de extra resurserna. Netto fick man dock ca 2 miljoner kronor. Staten hade nämligen samtidigt lämpat över en del nya uppgifter på kommunen. För hela riket skulle det, om det här är proportionerligt, betyda en förstärkning på kanske enbart 2 miljarder kronor. Jag undrar om ministern har tittat på den biten. Varför inte frigöra mera resurser till vården genom att införa riks-FINSAM, som vi i Folkpartiet har tjatat om? Det har ju visat att om man får mera resurser kan de läggas på vården.
Fru talman! Socialministern, jag skulle också vilja ta upp den ekonomiska biten. Det gäller då de 4 miljarder kronor som varje år skall tillföras vården. Jag ser en brist här. Man talar ju inte samtidigt om att egenavgiften höjs. Där tappar man en hel del pengar. När Landstingsförbundet redovisade de 4 miljarder kronorna för oss i socialutskottet sade man: Av de här 4 miljarder kronorna går 1,1 miljarder kronor till landstingsområdet. Vi tappar dock mycket mer i skatteinkomst på grund av egenavgiftshöjningen. Det här tillskottet har ett värde - annars hade man ju tappat ännu mera. Faktum är att det inte blir ett plustillskott så att man kan börja öka personaltätheten. I svaret tar socialministern upp detta med att vården har drabbats på grund av landets dåliga ekonomi. Detta har påverkat mycket av besparingarna. Men här har man ju tagit bort en mängd arbetstillfällen. Jag vill påminna om AMS rapport som kom i november 1996, alltså för drygt ett år sedan. I AMS-rapporten redovisas hur mycket samhället sparar. Landsting och kommuner redovisar en besparing. Men vilken är samhällsbesparingen när arbetstillfällen tagits bort? Det har visat sig att man när någon blir arbetslös egentligen bara sparar 900-1 400 kr i månaden. Det är dyrare att ha folk i arbetsmarknadsutbilning än att folk har jobb inom vården/kommunen. Då har man inte sparat något, som jag ser saken.

Fru talman! Jag tycker att det var väldigt värdefullt att Margot Wallström sade att vi måste se sjukvårdande uppgifter som framtidsuppgifter.

Jag vet att vi måste prata ekonomi i fråga om vård och omsorg, men jag skulle mycket oftare vilja prata värdighet. Jag tror att det är oerhört viktigt. Alla partier i riksdagen har fått ett brev från PRO:s samarbetsorganisation i Oskarshamn. Där vill man komplettera berörda lagar med lex Sarah av det här skälet. Jag skulle vilja fråga socialministern i en av mina sista frågor till henne: Är det inte viktigt att vi, nu när alla partier har en ordentlig ambition och hoppas att människor skall få god vård och omsorg, ser till att vi ger möjligheter för personalen att vara väktare på muren? Personalen skall få säga när någonting inte är bra och gå vidare när man ett antal gånger gått till chefen och det inte hänt någonting. Det tror jag är jätteviktigt. Enligt den TCO-undersökning som var anledningen till min interpellation känner över hälften av alla SKTF:s medlemmar att det är avsevärt farligare att göra det nu än för fem år sedan - man kan mista jobbet. Sådana signaler tycker jag att socialministern, och vi alla, måste ta på allvar så att vi hädanefter i undersökningarna kan få bevisat att man kan säga vad man tycker utan att bli av med jobbet.

Fru talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att regeringen vid sitt godkännande av Banverkets stomnätsplan tillser att utbyggnaden av Västkustbanan får högsta prioritet. Bakgrunden till frågan är att utbyggnaden av miljarder kronor, vilket är ca 19 % av den totala nyinvesteringsvolymen på 38,4 miljarder kronor. 2007 senast den 6 mars 1998. I uppdraget till Banverket har regeringen angett vissa planeringsförutsättningar som kan komma att beröra Västkustbanan, bl.a. skall den pågående snabbtågsanpassningen fullföljas, ett bannät skall pekas ut för 25 tons axellast, lastprofilen bör utökas samt planen skall delfinansiera Som en del i arbetet med att utarbeta ett förslag till stomnätsplan har Banverket i oktober 1997 skickat ut ett preliminärt förslag på remiss. I denna remissutgåva av förslaget till ny stomnätsplan ingår nyinvesteringar på Västkustbanan på totalt 6,2 miljarder kronor, vilket är ca 21 % av den totala nyinvesteringsvolymen på 29 miljarder kronor. Det preliminära förslaget till ny plan innehåller alltså en jämförelsevis större satsning på Jag kan således konstatera att Banverket i den preliminära stomnätsplanen har prioriterat dubbelspårsutbyggnaden av Västkustbanan mycket högt. Då Banverket ännu inte till regeringen lämnat något förslag till ny stomnätsplan vill jag inte genom att ytterligare kommentera frågan föregripa de ställningstaganden som Banverket kan komma att göra, bl.a. som en följd av eventuella synpunkter på remissutgåvan.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det innehåller en del sakupplysningar, inte så mycket åsikter, dem vill statsrådet vänta med tills man har fattat beslutet. Men det innehåller också en motsägelsefull punkt. Statsrådet säger att Västkustbanan i Banverkets stomnätsplan nedprioriterats. Längre fram i svaret säger hon att satsningen på Västkustbanan nu är större än i den ursprungliga stomnätsplanen, den nu gällande. Det är ett motsägelsefullt uttalande. Utbyggnaden av Västkustbanan är av internationellt, nationellt och regionalt intresse. I tidigare planer har jag uppfattat det på det viset att banan skulle kunna vara färdigställd vid eller strax efter sekelskiftet. Det är därför djupt otillfredsställande när det nu kommer signaler om att sista delen av utbyggnaden genom Halland riskerar att skjutas fram kanske upp till tio år. Skall Västkustbanan fungera som det är tänkt förutsätter det naturligtvis dubbelspår hela vägen. Först då blir det möjligt att fullt ut kunna erbjuda konkurrenskraftig gods och persontrafik på sträckan. Motorvägen genom Halland är nu helt klar. Det är en viktig och riktig satsning på vägtrafikens område. Skulle emellertid utbyggnaden av järnvägen nu skjutas fram kan det i framtiden leda till svårigheter för järnvägen att konkurrera med andra trafikslag, eftersom både enskilda människor och godstrafiken efter hand skapar ett trafikmönster som bygger på vägtrafiken. Västkustbanan genom Skåne och Halland har goda förutsättningar att erbjuda resenärer en bra service när den är färdigutbyggd. Inte mindre än 13 större tätorter finns på en sträcka av ca 28 mil. Det ger ett bra trafikunderlag, inte bara mellan banans ändpunkter utan också längs med banan. Kommunikationsministern ger i sitt svar inga besked om vad hon själv tycker om Västkustbanans betydelse eller hur hon tänker agera när regeringen slutligen skall godkänna Banverkets förslag. I bästa fall tar naturligtvis Banverket hänsyn till de synpunkter som kommer bl.a. från Halland och där det uttrycks en besvikelse över de ändrade prioriteringarna. Då blir det kanske lättare för ministern att ta ställning. Min följdfråga till statsrådet är om hon ställer upp på formuleringen i den nu gällande stomnätsplanen. Där står det nämligen: Västkustbanan är en av stomnätsplanens mest högprioriterade stråk. Statsrådet nämner i sitt svar att nyinvesteringsvolymen ökar för hela Västkustbanan. Jag skulle vilja ha ett litet mer preciserat svar avseende vilka delar av banan som denna ökning kommer att märkas på. Det måste uppenbarligen vara andra delar än sträckningen genom Halland. Är det också ministerns uppfattning att det, om Banverkets förslag skulle fastställas i nuvarande skick, finns risk för det som jag har påpekat här, alltså att dubbelspårsutbyggnaden i Varberg kan försenas upp till tio år? I den plan som gäller för 1994-2003 finns ju dubbelspårsutbyggnad längs hela Halland med. Varför tror ministern att Banverket nu har ändrat sina planer? Har det att göra med direktiv från regeringen eller har det skett på Banverkets eget initiativ? Det är några av de följdfrågor som jag gärna vill att statsrådet kommenterar.
Fru talman! Västkustbanans utbyggnad är av stor betydelse för Sverige och för oss som bor i Halland. För oss hallänningar består de positiva effekterna av Västkustbanans utbyggnad i att restiden för arbetspendlande och studenter minskar. Detta gör att större delar av länet blir än mer attraktiva att bo och leva i. Västkustbanan har också stor betydelse för det svenska näringslivets behov av transporter. Att fler väljer att åka tåg i stället för bil, och att mer gods går på järnväg i stället för på väg, innebär miljövinster inte bara för dem som bor utmed motorvägen, utan även för oss som nation och som en del i ett globalt kretslopp. Det är också av stor vikt att Västkustbanan färdigställs så skyndsamt som möjligt eftersom det först då blir möjligt att ta hem de positiva effekter som utbyggnaden innebär. Fru talman! Det som oroar mig är Moderaternas ambitioner att minska anslagen till Banverket för att bygga järnväg. Moderaterna har i motioner yrkat på mindre anslag för byggande av järnväg. Dessa besparingar har i dag ingen realitet eftersom det i dag inte finns en riksdagsmajoritet som möjliggör dem. Men vid ett eventuellt regeringsskifte kan ju besparingarna bli verklighet. Hur situationen då skulle bli för Västkustbanans utbyggnad är svårt att bedöma.
Fru talman! Västkustbanan har varit en byggarbetsplats under ganska lång tid. Det intryck man kan få ibland av debatten är att den redan skulle vara färdig. Så är som bekant ingalunda fallet. Det är ganska viktigt, för att inte säga mycket viktigt, att den färdigställs inom rimlig tid, för ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Det får också en massa följdverkningar för den kommunala planeringen om utbyggnaden skulle dra ut på tiden. Då omöjliggörs det att man kan sätta de kommunala planerna i verket. Det får även konsekvenser för debatten kommunalt eftersom medborgarna efterfrågar att det verkligen skall hända något. Det har också betydelse för arbetsmarknaden. Vi kan ju förutse att det behövs en större rörlighet på arbetsmarknaden framöver. Fru talman! Jag skall gå in på en annan aspekt i fråga om Västkustbanan och västkustens förhållanden. Det gäller den känsliga miljö som vi har på västkusten. Det är väl inte obekant för någon att vi har problem med syrehalten i Kattegatt och Laholmsbukten. Många av de här problemen har sitt ursprung i trafiken och avgasutsläppen. Som vi som bor på västkusten ser det, är det av största vikt att vi så fort som möjligt kan få många av transporterna över på järnväg. Det förutsätter naturligtvis att järnvägen är rationell och kan fungera. Därför skulle jag vilja ställa en fråga till kommunikationsministern. Det gäller huruvida den miljöbelastning som finns på västkusten finns med i de bedömningar som görs när man prioriterar medlen för den framtida utbyggnaden. Ligger då Västkustbanan högt upp på grund av den miljöbelastning som finns?
Fru talman! Först vill jag förklara hur ett sådant här interpellationssvar byggs upp. Carl Fredrik Graf säger att det finns en motsägelse i svaret. De första två styckena i svaret är en beskrivning av interpellationen. Jag beklagar om det är uttryckt på ett sätt som kan missförstås. Men det skall tolkas som att det är interpellantens tolkning att Västkustbanan har nedprioriterats. Det är inte regeringens tolkning. Vi skall vara tydligare, med litet mer konjunktiv i formuleringarna, i fortsättningen. Är Västkustbanan en viktig del av infrastrukturen? Ja, den är fortsatt en oerhört viktig del av infrastrukturen. Det är något som jag hoppas att vi alla kan vara överens om. Den är, precis som Hans Hoff och Alf Eriksson var inne på, viktig för arbetsmarknaden på västkusten. Hela arbetsmarknaden mellan Göteborg och ända ned till Skåne och Själlandsregionen kan fungera som en arbetsmarknad om man har vettiga förbindelser med kollektivtrafik som gör att man t.ex. kan sitta och jobba på tåget. Det är det ena. Det andra är naturligtvis godstrafiken och miljöaspekterna på godstrafiken. Det är ju så att väldigt mycket av godset också i framtiden kommer att gå genom tratten Skåne. För att ta sig dit kan man naturligtvis välja olika vägar, men väldigt mycket av godset kan gå på Västkustbanan om vi får 25 ton och om vi får bra geometri på hela Västkustbanan. Därför är det här en oerhört viktig del av den strategiska godsplanering som vi nu tittar på. Då gäller det naturligtvis att trafikeringen skall kunna bli rimlig. Det handlar naturligtvis också om de ekonomiska förutsättningarna för järnvägstrafiken i förhållande till lastbilstrafiken i framtiden. Där kommer vi in på att vi måste fortsätta med den trägna utbyggnad av järnvägen som vi nu har ägnat oss åt under de senaste åren. I den föregående trafikplaneringen var det en jättestor utbyggnad på 90-talet. Sedan var det liksom bra med det. Jag är övertygad om att vi aldrig kan säga att det här är färdigt. Vi måste hela tiden utveckla järnvägssystemet. Det handlar om infrastruktur, om forskning och utveckling och om trafikering. Därför är jag orolig för de partier som tycker att man skall satsa mindre pengar på Banverket i olika budgetprocesser. Det är på sikt naturligtvis oerhört allvarligt om man urholkar Banverkets anslag på det sättet. Sedan vill jag säga att det här med Varbergsutbyggnaden var ett beslut som fattades av den förra regeringen 1994. Det handlar om ett helt annat projekt genom Varberg. Det står visserligen om dubbelspår genom Varberg. Men det som i dag är en lösning är visserligen mycket dyrare, men det är oerhört mycket bättre både för miljön i Varberg och, naturligtvis, för möjligheterna att bygga ut kommunen till en attraktiv närings och arbetsplats.
Fru talman! Jag lyssnade intensivt och intresserat på kommunikationsministerns anförande. Jag kunde dock inte höra en enda antydan till kommentar till någon av de frågor jag framförde i mitt tidigare inlägg. Det får jag väl ta som en intäkt för att kommunikationsministern inte har några svar på mina frågor. Vi hörde synpunkter på hur viktig banan är. Alla som deltar i den här debatten kan säkert ställa upp på att den har betydelse för arbetsmarknad, miljö, godstrafik och allt detta. Den delen har vi klarat av nu. Nu är frågan: Var någonstans i planerna ligger detta? Min första fråga gäller utformningen på interpellationssvaret. Min interpellation var naturligtvis ett sätt att försöka få statsrådet att uttala att hon tycker att Västkustbanan skall vara en högprioriterad del av stomnätsplanen. Statsrådet är inte tydlig på den punkten, fru talman. Hon är mig svaret skyldig fortfarande. Jag har heller inte fått någon kommentar om nyinvesteringsvolymen. Finns det några andra projekt som har trängt ut Västkustbanan? Inte heller fick jag någon kommentar - eller möjligen bara en liten - till frågan om Varberg. Om det är som statsrådet säger har ju Länsstyrelsen i Halland helt missuppfattat detta. Där konstaterar man nämligen att detta riskerar att flytta fram utbyggnaden av dubbelspår kring Varberg i upp till tio år. Jag vill veta om statsrådet delar den bedömningen eller om hon tror och tycker att utbyggnaden skall ske i den ursprungligen beslutade takten. Sedan försöker Hans Hoff ge sig in i debatten till försvar för kommunikationsministern. Han diskuterar anslag till Banverket. Men Hans Hoff är säkert medveten om att det inte skiljer särskilt mycket mellan det moderata förslaget och regeringens förslag när det gäller anslaget till Banverket. Här handlar det nu om att prioritera. Min sista fråga gäller alltså just detta: Finns det några andra projekt som tränger ut Västkustbanan? Fru talman! Jag tycker att det vore av värde om statsråden åtminstone kunde bemöda sig om att kommentera litet av det som ledamöterna tar upp här i kammaren. Då skulle nog värdet på interpellationsdebatterna förhöjas.

Fru talman! Jag kommer inte kommunikationsministern till hjälp i denna fråga. Jag ser Västkustbanan som en oerhört viktig banutbyggnad för både Hallands och resten av Sveriges del. Samtidigt handlar det om, oavsett hur mycket vi med ord säger att vi prioriterar och hur viktigt det är, att det krävs ekonomiska förutsättningar för att bygga banan och andra infrastrukturprojekt som är i gång i Sverige. Med minskade anslagsposter till Banverket för byggande av järnväg måste det förstås göras omprioriteringar. Det är den oron jag känner när jag läser de moderata motionerna om minskade anslag till detta.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för synpunkterna och intresset för de miljöpolitiska aspekterna. Detta är ju ingen enskild fråga. I kedjan ingår naturligtvis att vi först skall ha ett spår som kan trafikeras, och att vi sedan skall ha trafik på spåret. Därefter måste vi ha ett regelsystem som gör att transporterna blir så miljövänliga som möjligt. Här kommer naturligtvis också lastbilstrafiken in. Det är ju ganska svårt att i ett läge innan banan är utbyggd försöka styra ut transporter i någon större omfattning, framför allt när det gäller godstransporterna på järnväg. Mot den bakgrunden tycker jag att det är angeläget att få i gång detta så fort som möjligt. Debatten om vilka medel vi skall använda för att styra över trafiken till järnvägen, så långt det nu är möjligt, får vi föra senare, Carl Fredrik Graf, jag och andra. Jag är inte säker på att vi är helt överens i den debatten. Då handlar det om att göra järnvägstrafiken attraktiv.
Fru talman!

Om man med det kan säga att regeringen eller Banverket inte prioriterar Västkustbanan begriper inte jag vad ordet prioritera står för. Självfallet är den högprioriterad eftersom arbetet pågår överallt! Det byggs och byggs, och väldigt stora delar är redan färdiga. Där tror jag att Carl Fredrik Graf uppenbarligen har hamnat i fel remissutgåva. Jag vill inte kommentera vare sig Länsstyrelsens i Halmstad eller någon annan länsstyrelses remisser. Det är faktiskt något som skall värderas av Banverket. Vi kommer att få Banverkets samlade bedömning inom några veckor. Slutligen ställer Graf en fråga om andra projekt som skulle vara högre prioriterade och som skulle ha puttat ut Västkustbanan. Jag förstår inte riktigt vad det kan vara han syftar på. Skulle det vara Citytunneln? I så fall vill jag säga att den ingår som en oerhört viktig del av Västkustbanan och kopplingen med bron från Västkustbanan. Det är alltså ännu mer pengar som prioriterats till den här delen av Sverige. Det kan väl ändå inte vara så att Graf menar Botniabanan? I så fall är jag väldigt bekymrad över hur det står till med kunskaperna. Botniabanan ingår nämligen inte i stomnätsplanen, utan den kommer att lånefinansieras och på intet sätt konkurrera med några projekt i stomnätsplanen.

Fru talman! Det gäller att ha rätt remissutgåvor och planer framför sig när man ställer frågor. Jag har i varje fall den fastställda stomnätsplanen från den 24 mars 1994. Där framgår att Varberg hamnar i utbyggnad till dubbelspår under 1997-1999. I den remissutgåva vi nu diskuterar ligger samma projekt under 2003-2007. Fru talman! Åtminstone tycker jag att detta gör att man kan ha rätt att ställa sig frågan om någon förändring har skett när det gäller prioriteringarna. Uppenbarligen har många dragit slutsatsen att det förhåller sig på det viset. Jag har inte fått svar från statsrådet på om hon själv anser att det möjligen kan förhålla sig så. Jag delar uppfattningen om att Citytunneln är en viktig del av Västkustbanan. Det är fullständigt klart. Fru talman! Det verkar som om jag inte får några ytterligare svar på de andra frågorna jag ställde i anslutning till interpellationen. Avslutningsvis vill jag rikta en uppmaning till kommunikationsministern: När hon och regeringen skall ta ställning till detta - det kan för övrigt vara intressant att veta vilket datum regeringen avser att göra detta - bör de ta hänsyn till de opinionsyttringar som har framkommit från många olika håll i Halland. Det gäller länsstyrelsen, resenärer och företag som är beroende av godstrafiken. Ministern får gärna också ta hänsyn till det som har sagts av de halländska riksdagsledamöterna här i kammaren i dag. Jag tror att det är av stor vikt att banan blir utbyggd så snart som möjligt. Alf Eriksson var inne på vikten av att det hela sker någorlunda samtidigt. Om en del blir väsentligt senare än någon annan del kommer nämligen de gjorda investeringarna inte att ge den snabba avkastning som vi har anledning att hoppas på.
Fru talman! När regeringen kommer att fastställa planen i april månad kommer det att framgå att Västkustbanan är ett högprioriterat projekt när det gäller järnvägsutbyggnaden. Det kommer också att framgå att det som diskussionen nu har kommit att handla om, dvs. utbyggnaden genom Varberg, är en helt annan utbyggnad än det som fanns i den borgerliga regeringens fastställelse från 1994. Den kostade ungefär hälften av vad som är aktuellt just nu. Det gällde då att köra dubbelspåret rakt igenom staden på ett sätt som varken invånarna eller näringslivet i staden kunde tycka var något positivt. Efter ordentliga diskussioner mellan myndigheten Banverket och länsstyrelsen, kommunen och även EU-kommissionen har man kommit fram till en lösning som innebär att kommunen kommer att kunna utvecklas och trafiken kommer att kunna utvecklas. Man kan kombinera pendeltågsintressena med en bra godstrafikmiljö. Detta kostar litet mer pengar, och det innebär också att det blir en något senare utbyggnad. Men jag är övertygad om att alla som är berörda är mycket mer betjänta av det. Detta är en framtidssatsning som betyder väldigt mycket för den här regionen.

Fru talman! Jag tror att det här är en något obsolet diskussion. Per Westerberg har frågat mig när jag avser att tillsätta en ny generaldirektör för Post och telestyrelsen. Det är regeringen som tillsätter generaldirektörer, inte enskilda statsråd. Post och telestyrelsen har, som Per Westerberg mycket riktigt konstaterar, en central roll i det svenska samhället eftersom den är tillsynsmyndighet för viktiga kommunikationsformer som telefoni och postbefordran. Av denna anledning innebär tillsättningsförfarandet i detta fall, liksom alltid då det gäller kvalificerade tjänster som generaldirektörer för stora betydelsefulla myndigheter, en omfattande och tidskrävande urvalsprocess. Regeringen har i avvaktan på att tillsättningsförfarandet kan avslutas och tjänsten tillsättas utsett direktören vid Post och telestyrelsen Curt Andersson som vikarierande generaldirektör och chef för Post och telestyrelsen fr.o.m. den 13 november 1997 och tills vidare, dock längst till dess att regeringen utser en ny generaldirektör och chef för myndigheten. Curt Andersson har mycket ingående kunskaper om myndighetens verksamhet, och han fullgör generaldirektörens uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Fru talman! I dag har regeringen utsett en ny generaldirektör.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det är naturligtvis tillfredsställande att generaldirektörsbefattningen äntligen har tillsatts av regeringen. Men jag måste ändå uttrycka mitt missnöje med den ganska långa tidsutdräkten. Det var ju ingen hemlighet att den tidigare generaldirektören skulle avgå. Det stod ju klart redan föregående vår. Det har alltså dröjt ända in på vintern 1998 innan vi kunnat få en ordinarie generaldirektör utsedd av regeringen. Jag vet inte när han tillträder, men förhoppningsvis går det fort. När myndigheter, företag eller andra organisationer står utan den högsta ledningen kommer det alltid att bli en del problem i organisationen. Den diskussion vi har haft kring Banverket visar ju med all önskvärd tydlighet på svårigheterna i beslutsprocessen och med rapporteringen och den osäkerhet som rådde när Banverket stod utan generaldirektör under större delen av den kritiska perioden i den s.k. Hallandsåsaffären. Post och telestyrelsen är en utomordentligt viktig myndighet. Det rådet ingen som helst tvekan om det. Den har att bevaka kanske en av de centralaste branscherna i Sverige, nämligen teleområdet. Där har vi en mycket snabb teknisk utveckling och en mycket snabb avreglering i hela vår omvärld. Det är viktigt att vi snabbt och effektivt kan följa den. Jag tycker därför att det är bra att generaldirektörsbefattningen har blivit tillsatt, men jag tycker att det kunde ha gått fortare. Jag hoppas att det kommer att gå fortare framöver när det gäller andra centrala poster. Vi kan jämföra med vad som sker i näringslivet. Där ställer de kommersiella krafterna väldigt tydliga krav på snabba tillsättningar av de högsta cheferna. Jag hoppas att det blir samma utfall i regeringen när det gäller övriga tillsättningar som kan komma längre fram.
Fru talman! Detta blir litet underligt när det faktiskt är så att en generaldirektör är tillsatt. Men för att det inte skall råda några missförstånd vill jag ändå säga att det inte var så att det stod klart före sommaren att Jan Freese, den förre generaldirektören, skulle lämna sin befattning i förtid. Vi diskuterade den saken betydligt efter sommaren. Det är naturligtvis av stort värde att man kan ha planerade övergångar mellan generaldirektörer. Jag delar den uppfattningen. De tillfällen då det inte har varit så och då det har varit bekymmersamt, har ju varit när vi har haft riktigt snabba lämnanden av olika skäl på generaldirektörsposter. Men det får ju inte leda till att man slarvar med en tillsättning av en ny generaldirektör. Man måste väga detta med att tillsätta snabbt mot att det måste få ta den tid som behövs. Det är ett grannlaga arbete. Jag menar också att den ordning med en ställföreträdande generaldirektör som vi har - och det gällde Banverket och också PTS - gör att vi har en mycket bra ledning under en interimistisk period. Jag har det största förtroendet för hur det har skötts på Post och telestyrelsen. Jag vill betona det.
Fru talman! Jag har ingen anledning att säga att det har varit några större problem på Post och telestyrelsen. Det har blivit en förhållandevis snabb tillsättning, men den kunde ha varit snabbare. Enligt min uppfattning fanns mycket klara indikationer om ett byte på generaldirektörstjänsten redan föregående vår. När diskussionerna togs upp med departementet kan vi lämna därhän. Det har ändå varit en vakanstid som har varit mycket lång jämfört med vad som sker i de flesta privata företag. Självfallet skall man inte slarva med tillsättningar av centrala myndighetschefer. Jag delar helt den uppfattningen. Men inom många företag och andra organisationer sköter man detta så att man har en långsiktig chefsförsörjning där man hela tiden jobbar med att ta fram alternativ för olika befattningar. Därför har man möjligheter att kunna få fram ersättare på tämligen kort tid. Jag efterlyser ett sådant arbete även inom regeringen och inom staten. Jag tror att det skulle ha förbättrat situationen och åtminstone mildrat en del av de konsekvenser som uppstod i Banverket. Jag anser faktiskt att en del av problemen i Banverket berodde på brister i chefstillsättningen.
Fru talman! Visst skall vi ha en långsiktig chefsförsörjning och en långsiktig policy. Det är precis det som Regeringskansliet arbetar med. Det är ett arbete som går betydligt smidigare att fullgöra nu när vi har ett gemensamt regeringskansli. Där kan vi också gå över de olika sektorsgränserna på ett mer rationellt och effektivt sätt. Men det är ändå ett stort pusselverk som skall till. Det är kanske inte riktigt samma sak att vara generaldirektör i en enrådighetsmyndighet som att vara generaldirektör i ett verk med 30 000-40 000 personer. Dessutom har vi den typ av verk som Post och telestyrelsen utgör som har ytterligare ett annat slags funktion. Det är inget homogent konsortium, om man nu skulle kunna kalla det så. Det är väldigt många olika slags arbetsuppgifter som man skall kunna leda i den här verksamheten inom den statliga sektorn. Därför är det viktigt att man gör detta på ett omsorgsfullt sätt. Det skall ske effektivt och snabbt, men det skall också ske med den omsorg som ett sådant arbete kräver.
Fru talman! Under perioden med problemen vid Hallandsåsen var generaldirektörsposten i Banverket vakant 12 av 18 månader. Det innebar en mycket bristande rapportering till styrelsen. Det har verket självt rapporterat här i riksdagen. Det förekom i det närmaste ingen rapportering om Hallandsåsen. Jag säger detta som en parentes. Det uppstår problem med osäkerhet i organisationen när inte den högsta beslutsfattaren finns på plats och det endast finns en vikarie. I den här korta debatten hade jag hoppats att kommunikationsministern klart skulle uttala att vi vill ha snabba tillsättningar - snabbare än vad som har varit. Jag tror att det är viktigt med en bra chefsförsörjning. Jag delar uppfattningen att det är bättre med ett regeringskansli än flera och att detta kan underlätta. Jag kan inte se att skillnaden mellan verk och myndigheter är avgrundsstor, utan att man kan ha en långsiktig chefsförsörjning. Det skall inte behöva ta sex, åtta eller tolv månader att få fram en chef när det inte behöver göra det i de flesta andra kommersiella företag eller organisationer.
Återigen, fru talman! Det här handlar om myndigheter och verk som har mycket stora ansvarsområden både för att klara rättssäkerhet och för att klara den politiska verklighet som det innebär att vara chef för myndigheter som lyder under regering och riksdag. Det handlar också om att man numera tar mycket stort ekonomiskt ansvar. Det handlar inte om att vem som helst kan gå in med någon veckas varsel. Det är ett jobb som behöver utföras på ett grannlaga sätt. Självklart delar jag uppfattningen att det här skall ske snabbt. Jag är inte så säker på att det alltid sker på ett bättre sätt i det privata näringslivet. Jag har mycket god erfarenhet av chefstillsättningar i den offentliga sektorn. Jag tycker att vi skall vara stolta över de chefer som vi har tillsatt i den offentliga sektorn.

Vid dagens frågestund besvaras frågor av statsminister Göran Persson, justitieminister Laila Freivalds, socialminister Margot Wallström, arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, kommunikationsminister Ines Uusmann, statsrådet Ylva Johansson och statsrådet Leif Pagrotsky. Statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Övriga statsråd besvarar frågor inom respektive ansvarsområde. Vi har som våra gäster på åhörarläktaren i dag en dansk delegation under ledning av den danske talmannen Erling Olsen, som vi hälsar särskilt välkommen. Jag lämnar ordet fritt för frågor.
Fru talman! Jag vill återvända till en fråga som jag envist har ställt under en stor del av mandatperioden, nämligen vad regeringen tänker göra åt sysselsättningen. Jag hoppas att statsministern har ett bra svar på denna fråga den här gången. Jag hörde statsministern i intervjuer kring nyår säga att det har varit en uttänkt strategi att ni först skall lösa ett antal ekonomiska problem och att när ni nu anser att det är gjort kommer jobben att komma. Men AKU-mätningen, alltså Statistiska Centralbyråns mätning, som kom förra veckan visar ju att antalet jobb i januari minskade med 20 000. Arbetskraften har sammanlagt minskat med 89 000 på ett år. Det är ca 30 000 färre sysselsatta nu än när ni vann regeringsmakten 1994. Vad kommer ni att komma med för förslag för att bryta denna utveckling?
Fru talman! Det är sant att Leijonborg och jag har diskuterat det här vid flera tillfällen. Det förvånar mig att inte folkpartisterna och Leijonborg tar till sig att vi hade ett litet besvärligt utgångsläge med det största underskottet i västvärlden, skyhöga räntor, en industri som hade tappat framtidstron och en massarbetslöshet som höll på att bita sig fast. Allt detta har vi vänt. Nu är Leijonborgs sista hopp att sysselsättningen inte skall öka, utan att det bara är den öppna arbetslösheten som skall falla, i stor utsträckning beroende på en omfattande utbildningssatsning. Jag tror att vi nu har en sådan ekonomisk utveckling att vi den närmaste tiden kommer att se att inte bara den öppna arbetslösheten faller utan också att sysselsättningen ökar. Det mesta talar för detta, trots att folkpartisterna tycks ha fäst något slags förhoppning till att Asienkrisen skulle skada tillväxten i svensk ekonomi.
Fru talman! Jag bortser från denna orimliga anklagelse att vi skulle önska att fler svenskar skulle vara arbetslösa för att det skulle gynna oss på något sätt. Det här är ju vårt lands allvarligaste problem, och det kan man inte partipolitisera på det sätt som statsministern nu gör. Det är riktigt att vi har talat om detta många gånger, men jag fattar inte det som statsministern säger. Jag fattar inte tankegången att våra ekonomiska problem som vi har haft och fortfarande har på något sätt blir mindre av att färre arbetar, att det skulle vara en lösning att sysselsättningen sjunker. Det måste väl vara lättare att lösa problemet med budgetunderskott och andra problem om fler betalar skatt.
Fru talman! Det är just detta som är Leijonborgs poäng, att han kräver en omläggning av politiken. Det blir ingen omläggning av politiken. Den är långsiktig, och den skall vara uthållig. Först måste man röja upp i de jättelika underskotten - 240 miljarder kronor - störst i västvärlden. När Leijonborg säger att han inte förstår den politik som vi nu bedriver kan det ju vara en förklaring till att han medverkade till den situation som vi fick ärva. Därefter gäller det att få ned räntorna, få upp investeringarna och få fart på kompetensutvecklingen. Vi ser ju i sysselsättningsstatistiken att den privata sektorn har växt mycket kraftigt. Vad som har fallit kraftigt är de offentliga jobben. Och jobben i kommuner och landsting betalas med skattepengar, inte med lånade pengar. Det är den anpassning som vi nu har gjort. Nu ser jag framför mig en uppgång i sysselsättningen och en fortsatt nedgång i den öppna arbetslösheten. Vi ser ingen anledning att lägga om politiken.
Fru talman! Min fråga rör Folkpartiets utgångspunkt i vikten av fler arbeten, som vi säkert alla här i kammaren är överens om - folkpartister, socialdemokrater och vänsterpartister. Jag kan konstatera att det inte finns något alternativ på det liberala hållet till fler jobb. Det finns ingen ordnad budgetpolitik där. I det vill jag ge statsministern en poäng. Men, statsministern, det budgetförslag som ni lade fram förra hösten sade att år 2000 skulle det komma 120 000 nya jobb. Det är en mycket hoppfull prognos. Men tror statsministern fortfarande att det kommer att vara 120 000 nya jobb år 2000? Står sig denna prognos, eller behöver man göra något extra för att få prognosen att slå in?

Fru talman! Just det. Annars skulle jag ha passat på tillfället att säga att jag självfallet inte menar att Folkpartiet vill ha en högre arbetslöshet. Men till Bäckström skall jag säga att jag inte i dag är beredd att revidera några prognoser. Vi är just nu mitt uppe i arbetet inför vårbudgeten. Vad vi har avvaktat och försökt att bedöma är hur svensk ekonomi har påverkats av Asienkrisen. De enorma, dystra förutsägelser som har levererats från ett och annat håll ser ju inte ut att inträffa, och det gör oss säkrare i vår framtidsbedömning. Jag har gott hopp om att vi kan redovisa en politik, där vi når målet 4 % öppen arbetslöshet år 2000. Därefter är det dags att gå vidare och formulera nya och ännu mer ambitiösa mål.
Fru talman! Frågan en gång till: Finns det inte skäl att revidera prognosen, när vi vet att det kommer till 20 000 nya jobb i år, förhoppningsvis, men att vi förlorade 40 000 jobb förra året? Prognosen om 120 000 nya jobb gäller från år 1994 till år 2000. Vi har inte ens något plus än så länge. Är det verkligen realistiskt att tro att vi med given politik får 120 000 nya jobb på två år? Är det verkligen sannolikt, statsministern? Ja, det kanske blir sannolikt om man gör litet extra och följer beslutet att sätta jobben före allt annat. Det vill väl statsministern, eller hur? Behövs det inte extra åtgärder för att få 120 000 nya jobb? Det tror jag. Vad tror statsministern?
Fru talman! Vad statsministern tror är kanske min ensak, men vad jag tycker i den här frågan är att vi gör en rimligt avvägd ansträngning. Jag ser ju att fallet i den offentliga sektorn blev ju större än vad vi trodde. De enorma underskotten som vi tog över har ju resulterat i en neddragning i kommuner och landsting som har gått väldigt långt och väldigt fort. I den privata sektorn växer ju jobben. Det är i och för sig en bra omstrukturering av svensk ekonomi, men fallet har varit för stort i den offentliga sektorn. Därför tillför vi ju, som Lars Bäckström vet, nya resurser - 16 miljarder kronor. Det ger ju ordentliga jobb i skolan, vården och omsorgen. När detta är fullt invägt, dessutom i relation till en bra ekonomisk utveckling, tror jag, som jag sade förut - här får jag då säga att jag tror - att vi nog når arbetslöshetsmålet 4 % öppet arbetslösa under år 2000. Sedan är det dags, som jag sade förut, att formulera ett mer ambitiöst mål. Det kan gälla både öppen arbetslöshet och sysselsättning.
Fru talman! Det sker mycket ute i kommunerna i landet som ligger människor väldigt nära. Skola och omsorg är typiska exempel på det. Det sker också en del tråkiga saker i kommunal verksamhet, som vi har kunnat läsa om den allra senaste tiden. Det som är ett problem är att det med dagens valsystem är svårt för medborgarna att ge uttryck för en värdering av en kommunal verksamhet just därför att vi har gemensamma valdagar. Jag tycker att det är tid att ändra på detta. Min fråga till statsministern är om han vill medverka till att vi får en ordning i Sverige som innebär att vi har skilda dagar för val till riksdag respektive till kommunerna.
Fru talman! Det är en grundlagsfråga. Jag känner mig ansvarig för den. Det pågår inget arbete när det gäller att överväga ändring av våra valdagar. Den bedömning som partierna gemensamt hittills har gjort är att detta är det bästa systemet. Jag har inte för avsikt att ta något initiativ i frågan.
Fru talman! Det är möjligt att det är en grundlagsfråga, men det är också en politisk fråga. Man kan värdera medborgarnas möjlighet att ta del i det demokratiska systemet på medborgarnas villkor. Det är väl uppenbart att värderingen av den kommunala verksamheten i dag något faller i skuggan av ett rikspolitiskt skeende. Jag tror, fru talman, att medborgarna vill kunna värdera både positiva händelseförlopp och en del tråkiga händelseförlopp genom ett agerande i separata kommunala val. Är det regeringens uppfattning att frågan är död, borta och begraven kan jag bara säga att det är tråkigt. Den frågan borde vara vaken.
Fru talman! Även om jag är ansvarig för grundlagsfrågor är jag samtidigt politiker. Denna fråga har naturligtvis väldigt viktiga politiska dimensioner. En av de erfarenheter vi har gjort i Sverige är att det faktum att vi har gemensam valdag är ett av skälen till att vi har ett så högt valdeltagande. Det är inte många länder som kan skryta med ett så högt valdeltagande som vi har. Jag tror att det bl.a. beror på att människor på valdagen går ut och lägger sin röst både när det gäller vad de tycker om rikspolitiken och om den lokala politiken. De väljer sina partier utefter de bedömningar de gör. Jag tror att det vore illa om vi splittrade den samling som finns kring en valdag och inte gav människor möjlighet att på detta vis uttrycka sin åsikt om politiken både på riksplanet och det lokala planet samtidigt.
Fru talman! Vi har inte gemensam valdag, justitieministern. Valet till EU-parlamentet sker vid en annan tidpunkt än de andra valen. Är det inte skäl att göra finmaskigheten bättre också åt det andra hållet?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att EU parlamentsvalen sker vid en annan tidpunkt. Det beror på att vi inte har kunnat bestämma vilken dag valet skall ske. Vi får acceptera att det sker vid en annan tidpunkt. Jag kan inte se att det faktum att vi numera har två valdagar är ett bra argument för att vi skall ha tre valdagar. Då är det väl bra att vi håller fast vid att vi åtminstone har gemensam valdag för kommunalvalet och riksdagsvalet.
Fru talman! Lennart Daléus tog upp en mycket viktig fråga för den svenska demokratin. Kan vi öka tydligheten och genomskinligheten för väljarna och framför allt möjligheten att utkräva ansvar? Justitieministern har anfört traditionella socialdemokratiska argument emot detta. Det är jag inte så förvånad över. Vad jag är mer förvånad över är att hon försöker tala om för kammaren att det finns en bred samling om hennes ståndpunkt. Mig veterligen är flertalet partier i denna kammare emot den ståndpunkt som regeringen för fram. Om man skulle fråga partierna skulle man få veta att alla utom två har uppfattningen att vi borde gå ifrån det systemet. Justitieministern får fortsätta att hävda sin ståndpunkt, vilket är tråkigt, men hon kan däremot inte inbilla kammaren och svenska folket att ett flertal partier står bakom hennes ståndpunkt. Flertalet partier vill ha en ordning där det blir lättare att utkräva ansvar.
Fru talman! Det sakliga skälet till att vi ogillar tanken på att dela på valen är att det skulle leda till att kommunalvalet inte skulle vara det lokala val som det faktiskt är i dag, då man diskuterar de lokala frågorna. Det skulle vara att göra rikspolitiken också till en lokal fråga. Det skulle den lokala demokratin förlora på. Dessutom vill jag säga till Bo Könberg att det vi anser är viktigt är att hålla fast vid de överenskommelser som vi har träffat. När vi hade överläggningar om grundlagarna gjordes det kompromisser. Det var ett givande och ett tagande. Vi blev eniga. Socialdemokraterna tänker hålla fast vid den överenskommelse som då träffades.
Fru talman! Jag är ledsen, men jag måste säga att justitieministern fortsätter att vilseleda kammaren och svenska folket. Det finns ingen sådan uppgörelse. Man är inte överens om att bibehålla detta system. Det gjordes en uppgörelse under överläggningarna om hur det skall vara under kommande år. Partierna sade uttryckligen till varandra, bl.a. på Socialdemokraternas förslag, att man förstås är oförhindrad att driva sin uppfattning i sakfrågorna i framtiden.
Fru talman! Jag kan inte se att det är något vilseledande i att upplysa kammaren och Bo Könberg om att vi har en överenskommelse, att den är en kompromiss och att Socialdemokraterna står fast vid den.
Fru talman! Jag måste säga att jag är väldigt glad att höra att alltfler partier faller ifrån den uppgörelse som justitieministern talar om. Det kanske finns en bredare samsyn kring åsikten att vi behöver stärka också den kommunala demokratin i Sverige. Skulle inte det vara ett skäl att tillsätta en ny parlamentarisk utredning och få i gång en förändring i den svenska författningen? Det skulle gälla skilda valdagar, men man skulle också kunna ta upp flera andra viktiga frågor som har diskuterats den senaste tiden.
Fru talman! Som jag tidigare sade tror jag att den lokala demokratin vinner på att den uppmärksammas på valdagen och är en mycket viktig del av den valrörelse som föregår valen. Om vi skiljer på riksdagsvalet och det kommunala valet är jag övertygad om att de lokala frågorna kommer att förlora. Det är min övertygelse att det är på det viset. Mot den bakgrunden har jag inte för avsikt att ta något initiativ i den riktningen.
Fru talman! Tidningen Affärsvärlden skrev för några dagar sedan att vi nu förmodligen har de lägsta siffrorna för sysselsättning i modern tid. Samtidigt kunde vi i Dagens Nyheter i morse läsa att sju socialdemokratiska kommunalråd fruktar för sysselsättningen i den elintensiva industrin beroende på den höga elskatten. Anser regeringen att en hög elskatt är förenlig med ambitionen att klara sysselsättningen i Sverige?
Fru talman! Man får komma ihåg varför produktionsskatten på el infördes. Ett av skälen var att vi ville sanera de offentliga finanserna. Det räddade, Per Westerberg, åtskilliga småföretag från konkurs, vilket var vanligt under den tidigare perioden. Produktionsskatten på el infördes dessutom som ett bidrag till betalningen av medlemsavgiften till EU. Den nya regeringen ville inte fortsätta den gamla regeringens politik och låna till utgifterna. Vi var tvungna att hitta skatteobjekt. När det väl nu är gjort - vi är inne i EU, betalar för oss och lånar inte längre pengar - tittar vi på möjligheterna att reducera produktionsskatten. Vi har redan gjort så och är beredda att gå vidare i den riktningen. Men vi gör det inte med hjälp av lånade pengar.
Fru talman! Vi skall naturligtvis inte låna pengar om det är möjligt att låta bli. Vi skall tvärtom skapa pengar. Elskatten hotar sysselsättningen i den elintensiva industrin. Den är en stor del av den svenska industriella basen. Kan jag tolka statsministerns svar som att han är beredd att ta bort denna överbeskattning av elen, som hotar sysselsättningen?
Fru talman! Det har redan framgått av våra propositioner att vi tittar över denna skatt. Det sker också i dialog med industrin. Det är som alltid lättare att lova att sänka en skatt än att hitta nya intäktskällor eller ha kraften att skära bort utgifter i statens kaka. Vi tänker ta ansvaret för ekonomin. När vi nu reducerar eller omfördelar skatterna skall det ske utan att vi återigen sätter oss i ett låneberoende. Jag är glad att Per Westerberg säger att man inte skall låna pengar till offentliga utgifter. Det är en något senkommen insikt, men desto bättre!
Jag har fått ytterligare tre begäran om ordet från samma parti. Jag vill då säga att jag på förekommen anledning har meddelat andra partiers företrädare att vi bör vara sparsamma med följdfrågor från samma parti när det är väldigt många som vill fråga i kammaren. Jag tänker ta upp det här till diskussion med gruppledarna vid vår nästa överläggning. Nu går vi vidare till nästa fråga.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern, som egentligen är en tvärtomfråga till den som Lars Leijonborg ställde när han frågade om den höga arbetslösheten och vad regeringen tänkte göra. Min fråga gäller bristen på ar betskraft inom vård och omsorg. Vi ser i stort sett dagligen larmrapporter om att man inom vård, omsorg och skola inte har tillräckligt med personal och att den personal som finns går på knäna. Många säger att de egentligen inte önskar något annat än att få byta jobb, eftersom de helt enkelt är utslitna. Detta till trots gör de ett enormt arbete. Jag får inte detta att gå ihop. Även arbetslösheten betalas ju med skattepengar. Vore det då inte bättre att i stället använda personal inom vård och omsorg?
Fru talman! Det är en viktig fråga som Marianne Samuelsson tar upp och som jag tror att vi har diskuterat förut i kammaren. Regeringens hållning är den att vi vill utöka verksamheterna i vården, skolan och omsorgen med fler anställda. Vi har satt av 16 miljarder kronor de kommande åren just för att kunna gå i den riktningen. Om det inte räcker, om det visar sig otillräckligt för att ha en anständig kvalitet, då får vi ta till mer. Marianne Samuelsson tar också upp en annan dimension av frågan, som jag själv faktiskt är litet bekymrad över. Det gäller situationen på andra sidan sekelskiftet när det gäller personalförsörjningen till vården, skolan och omsorgen. Väldigt många, framför allt kvinnor, har under de senaste åren gjort en fantastisk arbetsinsats under svåra omständigheter i vården. Många av dem kommer att gå i pension och lämna sitt yrke, och då måste vi ha nya som vill träda till i stället. Vi bör i tid, från regeringens sida tillsammans med landsting och kommuner, uppmärksamma behovet av en långsiktig personalförsörjning för den gemensamma sektorn. Det är oerhört viktigt att det sker nu och att sådana initiativ tas snart.
Fru talman! Jag håller helt med statsministern om att det är oerhört viktigt att vi tittar över resursbehovet i framtiden, men nu gäller det resursbehovet i dag. Jag har många gånger här i kammaren hört talas om de 4 miljarder som skulle innebära att kommuner och landsting får ökade resurser, men när jag är ute och talar med personal och ansvariga inom vård, omsorg och skola visar det sig att de ännu inte sett till de där 4 miljarderna. De har inte sett några personaltillskott. Snarare är det så att man på flera områden skall dra ned ytterligare på personalen. Hur står det i relation till de 100 miljarder som man beräknar att arbetslösheten kostar samhället att man tillskjuter 4 miljarder utan att man ännu har lyckats få någon personal till vård och omsorg?
Fru talman! Bilden är något splittrad. Jag tror att man här skall luta sig mot vad såväl kommunförbund som landstingsförbund sade i sina prognoser för såväl vårdsektorn som skolan strax före jul. De pekar på att botten är nådd och att det vänder. Fortfarande finns det vissa kommuner och landsting som inte är i det läget, och dem följer vi mycket nära. Just det faktum att vissa människor går arbetslösa och skulle vilja göra en insats och att vi samtidigt ser behoven, inte minst i vården, har gjort att vi har skapat möjligheten till resursarbeten. Hittills har drygt tre och ett halvt tusen personer på så sätt bytt a-kassan mot ett jobb i vården eller i skolan. Vi ser gärna att detta utvecklas ytterligare, och för det finns mer resurser. Det är bara att uppmuntra kommuner och landsting och uppmana enskilda att ta till sig av denna nya möjlighet. I så fall är det helt i linje med vad
Fru talman! Att det behövs mer resurser är inte riktigt detsamma som att man efter det att man har fått sparken kan få gå in som resursarbetare. Det hade varit betydligt enklare och bättre att tillskjuta pengarna direkt till kommunerna och att dessa personer hade fått behålla sina tjänster, som de är kompetenta för, inom kommun och landsting. Som det nu fungerar innebär det faktiskt att dessa personer går in och gör samma jobb mot lägre betalning och inte ens med kortare arbetstid. Jag tycker att det är fruktansvärt orättvist mot en grupp med väldigt många kvinnor och med löner som fortfarande är betydligt lägre än lönerna inom fallskärmsbranschen, där herrarna agerar.
Fru talman! Fallskärmsbranschen kan vi vara överens om att kritisera. Däremot är det Marianne Samuelsson säger om att lönerna vid resursarbete är lägre fel. Det är 90 % av lönen och 90 % av arbetstiden. Dessutom finns en möjlighet att ta korta vikariat, vilket är bra för den enskilde och bra för verksamheten. Det här är en utomordentlig åtgärd, och jag förväntar mig att den utnyttjas. Jag möter från olika delar av landet precis samma kritik som den Marianne Samuelsson för fram. Fast "kritik" kanske är fel ord. Det handlar mer om frustration, frustration över att människor är arbetslösa samtidigt som behoven liksom resurserna finns. Nu har vi öppnat denna möjlighet, och jag hoppas verkligen att vi alla hjälps åt att se till att den också utnyttjas och att den inte beskrivs som ett sätt för personalen att komma tillbaka till en lägre lön, för då passar sig naturligtvis folk för det hela.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Det är illa att sysselsättningen i januari i år har sjunkit i jämförelse med sysselsättningen i januari förra året. Jag tänkte ta upp ett växande problem i samband med konkurrenssnedvridningen på grund av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Jag läste i tidningen att skattemyndigheten har ett specialkommando i Skåne. Man konstaterar där att det stora problemet inte är den svarta arbetskraften utan de gratisjobbare som placeras ut av olika myndigheter. Man säger: Vilken livsmedelshandel kan konkurrera med en butik som kan hålla öppet 18 timmar om dygnet sju dagar i veckan, eftersom man har fem-sju personer i gratis arbetskraft från myndigheten?
Fru talman! Tack för frågan! Den är angelägen, och det är därför bra att jag återigen får redovisa detta. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall inte användas på det felaktiga sätt som tyvärr en del arbetsgivare gör. Arbetsmarknadspolitiken är till för de arbetslösa, inte för arbetsgivarna. Den är till för att man skall få träna, få praktik, osv. Med den enormt höga arbetslöshet som vi har haft under 90-talet händer det naturligtvis att saker som inte var avsedd slinker igenom. Det beror på att våra arbetsförmedlingar har en mycket stor belastning, var och en för sig, med alltför många arbetslösa. Vi har tagit ned antalet, vi har tagit ned volymen. Inom parentes kan jag säga att detta inte är något nytt fenomen. Det har aldrig funnits så många i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som under regeringen Vi har alltså kraftigt skurit ned volymen. Fackens möjlighet att agera har också stärkts, och AMS rutiner har förbättrats. Jag hoppas att vi skall slippa se det som jag precis som Isa Halvarsson inte tycker om, nämligen att arbetslösa utnyttjas som billig arbetskraft.
Fru talman! Det finns också kommuner som arbetar på det viset. Hemma i Värmland, i Forshaga, konkurrerades en bagare ut av ett ALU-café, som kunde hålla halva priset. Måste man inte gå över till mer generella åtgärder för att en massa företag inte skall konkurreras ut?
Fru talman! Jag förstår inte riktigt vad Isa Halvarsson menar med "generella åtgärder". Vad vi gör nu är att ta ned antalet. Det kan vi göra i och med att konjunkturen nu är bättre. När en konjunktur står still, som den gjorde i april 1994, är man tvingad att ha en väldigt stor volym, dvs. att ha väldigt många i åtgärder. Nu är situationen en annan. Nu går det bättre för Sverige. Konjunkturen går upp. Då kan vi också ta ned volymen så att fler kan gå ut i de alltfler lediga jobb vi nu ser komma. Jag har också tidigare sagt i den här kammaren, och jag kan upprepa det, att vi planerar att i vårpropositionen minska floran av åtgärder så att det här blir lättare, mera genomträngligt och synligt.
Fru talman! Det är ju väldigt bra. Men vad jag menar är att när sysselsättningen nu går ned gäller det att vi skapar möjligheter för de många människor som utbildar sig att verkligen få ett jobb när de kommer ut.
Fru talman! Jag delar den uppfattningen. Den kanske allra viktigaste åtgärden därvidlag är att ha en ekonomi i balans och en ränta som gör att det blir intressant att investera. Det har den här regeringen lyckats åstadkomma.

Fru talman! Jag vänder mig till arbetsmarknadsministern. Frågan gäller den nya elskatten och de problem som uppstår med ytterligare fördyringar för en redan hårt utsatt bransch, nämligen de elintensiva företagen. Jag representerar ju Värmland, och jag måste säga att oron där är särskilt påtaglig. I en artikel om detta i Dagens Nyheter i dag framträder, bland sju socialdemokratiska kommunalråd, också kommunstyrelseordföranden i Hammarö kommun, Leif Bergman. Jag skulle vilja fråga: Hur kommer regeringen att agera fortsättningsvis när halva den svenska elproduktionen kommer att äventyras? Hur blir det med sysselsättningen? Hur många jobb kommer energiuppgörelsen att resultera i, eller vilket minustal?
Fru talman! Den frågan har statsministern besvarat tidigare i denna frågestund. Jag föreslår att Göthe Knutson läser protokollet, så kan det bli utrymme för andra frågor.
Fru talman! Jag tycker att det borde finnas litet mer ödmjukhet från ett statsråds sida, särskilt ett statsråd som har haft glädjen att umgås med värmlänningar, bland vilka oron är stor. Men jag kommer att ta med mig det här hem. Jag konstaterar att något svar från arbetsmarknadsministern fanns inte.
Fru talman! Regeringen är en. Vi tycker likadant - i den här frågan också. Därför föreslår jag, för att vi skall vinna tid för andra frågor, att Göthe Knutson läser protokollet. Statsministern har svarat.

Fru talman! Jag skall be att få rikta en fråga till statsministern. EU-kommissionen förbereder en försöksverksamhet med sänkt moms på arbetsintensiva tjänster riktade till hushållssektorn i syfte att skapa nya jobb. Ministerrådet är inne på att försöksverksamheten skall kunna starta i vissa medlemsländer. De medlemsländer som vill pröva den här vägen till nya jobb skall anmäla sitt intresse före den 1 mars. Det är 14 dagar kvar dit. Min fråga är: Kommer regeringen att anmäla ett svenskt intresse för att pröva detta?
Fru talman! Det här är ett arv från det toppmöte om sysselsättningen som på svenskt initiativ hölls i Luxemburg för några månader sedan. Vi har i EU problemet att antalet momssatser är begränsat till tre, och dessa tre är så att säga upptagna. Skulle man med hjälp av skatteinstrumentet försöka stimulera ytterligare någon näringsgren får vi ett sådant problem inom EU. Det finns uppenbarligen en vilja inom EU att försöka hitta en sådan teknisk lösning att man öppnar för en lägre beskattning av det här slaget. Inom det svenska regeringskansliet för vi just nu en debatt där vi är öppna för att ansöka om en sådan här möjlighet. Frågan är ännu inte avgjord, men vi är definitivt inte motståndare till idén - om det går att visa att vi inte därmed orsakar problem för statsfinanserna.
Fru talman! Vi kan i dag läsa i Göteborgs-Posten att skattemyndigheten där har gjort en ordentlig genomgång av städbolag. Man kan konstatera att ungefär hälften av 50 företag kommer att bli anmälda därför att de har använt svart arbetskraft, bl.a. utnyttjat flyktingar för i storleksordningen 15 kr i timmen. Min fråga är - och detta är anknytningen till föregående fråga: Kan statsministern se att det finns en koppling mellan de höga kostnaderna för lönerna i Sverige och den svarta sektor som vi möter allt oftare i Sverige?
Fru talman! Det kan finnas en sådan koppling, men det är ett olyckligt exempel som Holger Gustafsson väljer. Om man pratar om 15 kr i timmen handlar det naturligtvis inte om att kringgå en momssats på 12 % eller 25 %. Då handlar det faktiskt om att inte bara bedriva svartarbete utan också grovt missutnyttja enskilda individer. Den typen av vandel kommer vi aldrig åt genom att justera några skattesatser. Vi vet från ett försök i Kungälv att hushållens betalningsvillighet för tjänster i hemmet ligger någonstans i storleksordningen 60-70 kr i timmen. Med anständiga löner till dem som städar eller gör andra hushållsinsatser är subventionen i så fall väsentligt högre än vad som åstadkoms med en förändrad momssats. Problemet är alltså svårare och större och inte lika enkelt som Holger Gustafsson antyder.
Fru talman! Jag vill tacka statsministern för svaret. Jag är glad för det svar som gavs. Mitt syfte var inte att lösa de 15 kronorna. Jag ville bara visa hur hänsynslös den här marknaden är och hur viktigt det är att man angriper den på olika sätt. Detta kanske kan vara ett sätt att öppna för en större, vitare marknad med något lägre kostnader.
Fru talman! I den ambitionen möts Holger Gustafsson och jag: att faktiskt se till att arbetsmarknaden växer och att människor behandlas på ett rimligt och anständigt sätt. Då är det naturligtvis en mycket större fråga än att enbart diskutera momssatser.

Fru talman! Det här projektet pågår ju, det vet Marianne Andersson mycket väl, eftersom det är centerkvinnorna som har fått pengar till det. Jag ser fram emot ett resultat för att vi därefter skall kunna se om det går att undanröja de eventuella hinder som finns.

Fru talman! Jag är ledsen, men det blir nog inget klarare besked om snabba åtgärder. De här projekten pågår. Det är ju så med projekt att vi delar ut pengar till dem och sedan skall de utvärderas. Därefter kommer en eventuell förändring. Låt oss tillsammans försöka att snabba på projekten, så att vi kan utvärdera dem och se vad som sedan går att göra.
Fru talman! Det är momsreglerna som är problemet. Kommer den svenska regeringen att verka för att EU:s momsregler mjukas upp så att reducerad moms på tjänster tillåts? Det är detta frågan gäller egentligen. Visst kommer regeringen att göra så, eller hur?
Fru talman! Återigen: Det var denna fråga som statsministern för en kort stund sedan svarade på, och han svarade på ett försiktigt positivt sätt.
Fru talman! Ibland känns det ganska hopplöst. Det här är en fråga som vi nu har stött och blött i fem år. 1993 lades det fram konkreta förslag till hur man skulle kunna öppna för hushållstjänster genom bl.a. sänkt moms och genom att ta bort skattedelen på arbetsgivaravgiften. Sedan lades locket på. Man kallade det pigdebatt, och tankeverksamheten har inte fått fungera så att man har kunnat samla sig till ett nytt förslag. Nu skall vi vänta ytterligare. Vi skall inte snabba upp den här frågan. Skall vi vänta ytterligare fem år innan vi kan erbjuda många nya jobb och hjälpa pensionärer och överbelastade barnfamiljer att få en litet drägligare tillvaro?
Fru talman! Jag är litet förvånad över frågan. Om den var så angelägen varför genomförde inte den borgerliga regeringen detta när ni hade chansen? Det är min första kommentar. Den andra är att det vi har gjort under vår regeringstid är att ta initiativ till ett antal försök och projekt. Det projekt som redovisades av statsministern finns i Kungälv. Det är strax slutfört och skall utvärderas. Det finns ett annat i Jämtland. Skillnaden mellan de här två projekten är att det i Kungälv är starkt subventionerat. Där betalar man 62:50 kr i timmen. Det som kommer att drivas i Jämtland i form av ett arbetscentrum kommer inte att vara subventionerat. Där skall man betala vad det kostar, och då kostar det 200 kr i timmen. Det är det kommersiella priset. Det visar också i ett nötskal problemet. Skillnaden mellan vad de många människorna är villiga att betala, 62:50 kr, och vad det kommersiella priset ligger på, nämligen 200 kr. Det är den skillnaden som på något vis skall täckas av pengar från någonstans. För dagen har vi inte de många pengarna.
Fru talman! Man kan efter undersökningar som har gjorts konstatera att boendekostnaderna här är bland de högsta i Europa. Det finns framför allt många ungdomar och många ensamstående som över huvud taget inte har möjlighet att efterfråga en nyproducerad lägenhet. Under den stund på jorden som både statsministern och jag har levt har boendet och en bostad till rimlig kostnad varit en av de viktigaste frågorna. Min fråga till statsministern är: Vilken är statsministerns syn på en social bostadspolitik utifrån rätten att bo som en del av välfärdspolitiken i Sverige?
Fru talman! Det är inte bara under vår tid på jorden som detta har varit stort, Lennart Nilsson. Det var kanske rent av så litet dessförinnan, men inte så mycket dessförinnan och förhoppningsvis också efter oss. Då hoppas jag att vi lever länge. Jag anser att det här naturligtvis är ett helt bärande inslag i ett välfärdssamhälle, en god bostad åt alla. Den bostadspolitik som Lennart Nilsson och jag har deltagit i utformningen av har utgått från värderingen att bostaden är en social rättighet. Bostaden är ingen handelsvara. Nu har vi djupa problem i spåren av den ekonomiska krisen, som yppar sig för många bostadsrättsföreningar. Dem måste vi lösa på något sätt för en del allmännyttiga bostadsföretag och för de årgångar som byggdes mellan 1989 och 1992. Det är akuta problem, och de måste klaras av. Sedan sitter vi också med den principiella frågan om neutraliteten i boendekostnaderna mellan olika upplåtelseformer. Där vill jag principiellt göra klart att vi inte på något sätt har uppfattningen att vi skall överge målsättningen om neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Det är självklart. Bostadspolitiken som ett socialt viktigt politiskt område ligger fast. Vi skall också lösa svåra ekonomiska problem. Det kommer en proposition till riksdagen om några månader.
Fru talman! Jag är glad för det som statsministern för fram. På grund av den ekonomiska situationen handlar det naturligtvis om prioritering och annat, men kan jag tolka svaret som att en socialdemokratisk regerings visioner handlar om att man skall driva frågan om neutralitet och en god bostad till en rimlig kostnad?
Fru talman! Svaret är ja. Grunderna för politiken ligger fast. Lennart Nilsson kan detta bättre än någon annan i kammaren och vet varifrån vi startade. Vi hade räntor som låg på 13 %, 14 % och 15 %. Då var naturligtvis all bostadspolitik egentligen koncentrerad till att få ned räntorna. Nu är vi där. Nu har vi också en begynnande uppgång i bostadsbyggandet. Men vi har fortfarande en del svåra problem sedan krisåren i början av 90-talet. Det gäller vissa bostadsrättsföreningar, vissa allmännyttiga bostadsföretag och de s.k. krisårgångarna. Det skall klaras ut, därför att det handlar om rättstrygghet och rättssäkerhet för de människor som bor i de fastigheterna. Dem skall vi inte överge. Därefter är det klart att det handlar om en långsiktig principiell diskussion om åtgärder för att underbygga dessa principer i faktisk handling.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Under en storm av protester från en populistisk högeropposition har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborg drivit igenom att vi göteborgare genom någon sorts avgifter på bilismen skall vara med och betala våra egna trafikinvesteringar. I Stockholm har den här populistiska högern tydligen varit så stark att det inte har gått att få ett motsvarande beslut här. Här begär man i stället att vi skattebetalare skall pumpa in ytterligare ett antal miljarder i de stockholmska trafikinvesteringarna. Jag vill fråga så här: Hur skall vi göteborgare kunna stå emot den här högerpropagandan mot vägavgifter om regeringen är beredd att släppa till ytterligare miljarder till motorlederna i Stockholm?
Fru talman! Det är oerhört väsentligt att komma ihåg vad gäller en uppgörelse om en steg för steglösning med Stockholmsregionen att en sådan inte skall drabba någon annan del av landet. Specifikt vad gäller Göteborg: Det pågår samtal mellan tjänstemän på Kommunikationsdepartementet - ledda av min statssekreterare - och kommunledningen i Göteborg för att finna en bra lösning som kommer att upplevas som rättvis för Göteborgsregionen.
Fru talman! Jag har hört statsministern vältaligt säga att man inte skall låna pengar. Naturskyddsföreningen talar om att det är fråga om ytterligare 8 miljarder, i storleksordning lika mycket som kommuner och landsting totalt fick sig tillskjutet för vård, skola och omsorg. Det är självklart att detta kommer att gå ut över andra projekt. Ni kommer att tvingas att prioritera. Det är fullständigt orimligt att pumpa in ytterligare pengar i de stockholmska motorlederna. De är dessutom en fara för miljön.
Fru talman! Det är något helt annat att låna pengar till långsiktiga investeringar i vägar och järnvägar än att låna pengar till verksamhet. Vi har alltid lånat till investeringar och kommer att göra det. Det är ett bra sätt att kunna göra de investeringar som behövs för 30-100 år framåt. Detta är också en period där det behövs sysselsättning. Det är inget nytt, och det är inget som tar bort verksamhet på annat håll.
Fru talman! Jag vet så pass mycket om överenskommelsen att det inte bara handlar om att låna ut pengar. Det handlar om direkta subventioner som kommer att tas från andra områden, t.ex. skola, vård och omsorg.
Fru talman! Investeringar i infrastruktur, trafiken, är en fråga om prioriteringar. När det gäller Stockholmsuppgörelsen är det inget där som äter ut investeringar på andra håll i landet eller i andra verksamheter.
Fru talman! Det är intressanta besked från kommunikationsministern. Jag tolkar det så att det för det första handlar om omfördelning inom regionen - det ligger inom det tolkningsbara utrymmet i Ines Uusmanns svar. För det andra är det lån till investeringar. För det tredje är det miljöavgifter eller vägprissättning. Det är i alla fall något som inte bör vara uteslutet eftersom vi har varit överens om en utredning på den punkten.
Fru talman! Jag går direkt på den sista frågan. Riksdagen fattade beslut för knappt ett år sedan om avgifterna. För att få kommunerna att satsa var en förutsättning att det fanns en bred majoritet bakom kravet på vägavgifter. När det gäller Stockholmsdelen har det visat sig att denna breda politiska majoritet inte finns. För att komma vidare har vi kommit fram till andra lösningar. Det är för närvarande inte aktuellt med några vägavgifter för den del som nu skall byggas, dvs. Södra länken. Det är en annan sak hur andra majoriteter i fortsättningen kommer att se på den saken. Nu är det icke aktuellt med några vägtullar.
Fru talman! Det är en sak att vi gemensamt har räddat stockholmarna från biltullar. Jag frågar egentligen om miljöavgifterna, dvs. road pricing. Det finns en utredning som vi har varit överens om. Skall den inte fullföljas?
Fru talman! Så fort man talar om road pricing är alla principiellt för. När man på svenska talar om vägavgifter tycker alla att det är obehagligt. Detta är något som har varit aktuellt i diskussionen. När vägarna skall finansieras på andra sätt eller miljöstyrningen skall ske på andra sätt än i dag via t.ex. fordonsskatt och bensinskatt, skall det finns en lagmöjlighet. Vi har varit överens om den utredningen, och den fullföljs. Förutsättningen för att den skall kunna genomföras är att det finns breda politiska majoriteter. Just nu föreligger tyvärr inte någon sådan - eller lyckligtvis, beroende på hur man ser på den möjligheten.
Fru talman! Jag representerar själv landsorten och får väl kalla mig för lantis i det här sammanhanget. Jag delar uppfattningen att vi måste ha breda uppgörelser när det gäller storstadsproblem. Den Stockholmsuppgörelse vi nu ser är ett fall framåt - även om jag har många synpunkter. Det är inte samma sak i Göteborg. Det är minsta möjliga majoritet som skall försöka driva igenom den uppgörelsen. Hur skall det fungera när majoriteterna behöver bestå över mandatperioderna för att få bestående resultat? Det är inte fråga om att bygga på några månader, utan det är fråga om flera år.
Fru talman! Det pågår just nu diskussioner med kommunledningen i Göteborg. Jag är tyvärr förhindrad att säga något mer om det. Jag förväntar mig ett resultat inom de närmsta veckorna.
Fru talman! Detta är viktigt för Stockholm och Göteborg, men inte minst för kringliggande län - som jag själv kommer från. Skall jag tolka kommunikationsministern att det som signalerades tidigare i höstas och som beslutades om Göteborg kan komma att omförhandlas och ge bredare och bättre förankrade lösningar?
Fru talman! Det pågår just nu diskussioner, och jag är därför förhindrad att säga något om resultatet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern med anledning av den pågående konflikten i Raneboskogen, Svartedalen, utanför Kungälv. Greenpeace, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har försökt göra opinionen uppmärksam på situationen och har skrivit brev till statsministern om det uppenbara hotet mot den skyddsvärda skogen. Den nuvarande ägaren är på väg att avverka. Assi Domän, som tidigare ägde skogen, har backat från att köpa tillbaks den. Länsstyrelsen har inga pengar för att göra ett tillfälligt naturreservat av området. Det kostar 2-4 miljoner kronor att rädda skogen i Svartedalen. Sammanlagt är det bara 3,3 % av den svenska skogen som på något sätt är skyddad - endast 0,6 % nedanför skogs och odlingsområdet. Sverige är medlem av Naturvårdsunionen, IUCN, som föreslagit att 10 % av alla representativa, naturtypiska skogar skall bevaras. Är statsministern beredd att ta initiativ till någon form av åtgärd för att rädda de sista och starkt hotade svenska djur och naturskogarna, t.ex. med hjälp av avverkningsstopp eller stöd för inrättande av tillfälliga naturreservat?
Fru talman! Det är en både enkel och svår fråga som har ställts. Enkel i meningen att vi alla i kammaren kan förena oss i att vi tycker att detta är angeläget. Litet svårare för att det skall göras på ett ansvarsfullt ekonomiskt sätt och skall vägas av mot de samhällsinsatser vi gör nu för att faktiskt bevara skyddsvärda områden, biotoper, som vi är angelägna om att föra vidare till nästa generation. Vi har ett anslag på 200 miljoner kronor i statsbudgeten. Det är ett av de få anslagen som inte har rörts under den svåra perioden av ekonomisk sanering. Till det kommer ytterligare 65 miljoner - om jag inte missminner mig - för Naturvårdsverket för den typen av insatser. Jag tycker att vi kan ställa stora krav på markägaren Assi Domän. Det är visserligen ett börsnoterat företag. Men staten är bara delvis ägare. Men jag tycker att företaget i sin policy bör ha höga ambitioner för naturvårdshänsyn. Jag vet att i just det här speciella fallet har Assi Domän försökt att byta mark. Men det har avvisats. Därefter har avverkningen kommit i gång. Principiellt svar på frågan: Ja. I det speciella fallet pågår förhandlingar. De kan jag inte gå in på. Brevet har jag mottagit och skall behandlas seriöst.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Vi i Miljöpartiet har två gånger försökt att få till stånd en särskild debatt om de skyddsvärda skogarna, men vår begäran har tyvärr avslagits. Risken är stor att den skyddsvärda skogen håller på att försvinna. Till skillnad från många andra beslut som vi fattar här går det tyvärr inte att göra några återställare. När skogen är avverkad, så är den avverkad. Just detta är det allvarliga, tycker jag. Det var därför som jag framförde den speciella idén om ett tillfälligt stopp eller om ett interimistiskt beslut för att göra naturområden av skyddsvärda skogar.
Fru talman! Per Lager tar upp någonting som jag själv är starkt engagerad i. Utöver de sakligt starka skäl som Per Lager pekar på, att man förstör någonting som inte går att återskapa, finns det en djup moralisk dimension i detta. Det finns också en symbolisk betydelse i den meningen att det är ett uttryck av vad samhället har för ambitioner, inte minst när det gäller naturvård och därmed också miljöpolitiska ambitioner. Jag tror inte att jag har en annan värdering av detta än Per Lager. Vi försöker att hitta en praktisk lösning på problemet. Jag har svårt att yttra mig om det speciella fallet, men i princip hoppas jag att detta är ett av de områden där regeringen kan flytta fram positionerna.
Då var den sista frågan som vi hann med i dag besvarad. Riksdagens frågestund är därmed avslutad. Jag tackar regeringens företrädare för deras medverkan.

Fru talman! Per Westerberg har frågat mig om uppgifterna i norsk press om förberedelser för ett samgående mellan Telia och Telenor är korrekta, om detta innebär att vägen äntligen öppnas för en stor skandinavisk börsnoterad teleoperatör och om regeringen avser att öppna för ett brett ägande i bolaget. Per Westerbergs frågor är lätta att svara på, därför blir svaret kortfattat. På den första frågan är svaret ja. Jag och min norske motsvarighet i dessa frågor, samferdselministern, diskuterar förutsättningarna för att dra i gång en förhandling om en fusion mellan Telia och Telenor. Svaret på den andra frågan är detsamma som Per Westerberg fick i höstas, nämligen att någon privatisering av Telia genom börsnotering inte är aktuell. Som jag ser det är det inte heller aktuellt för ett eventuellt fusionerat bolag. Som en konsekvens av detta blir svaret på den tredje frågan att ett brett folkligt ägande genom börsnotering inte är aktuellt i nuvarande läge. Ett gemensamt svensk-norskt betydande företag inom telekommunikation har stora fördelar på marknaden för de ingående bolagen. En stark operatör skulle, som jag ser det, innebära en mycket god bas för en fortsatt utveckling av IT-industrin i båda länderna, bra service till kunderna och även ge bättre förutsättningar för en fortsatt expansion på nya marknader än vad de två företagen skulle kunna klara på egen hand.
Fru talman! Först ber jag att få tacka näringsministern för det korta svaret på min interpellation. Telebranschen är kanske Sveriges viktigaste bransch i dag, inte minst om man tar med Ericsson, Telia och ett flertal andra mjukvaruföretag som ger betydande sysselsättning med goda lönenivåer och som har en klart expansiv inriktning. Därför ser jag det som oerhört centralt att vi vårdar denna planta som är så viktig för sysselsättningen och för Sveriges ekonomiska utveckling. Man skapar ofta kunskap världsklass genom synergier mellan olika typer av företag i likartade branscher som ger dessa kunskapscentrum, som bidrar till den snabba ekonomiska utvecklingen och som drar fördel av varandra. Jag kan se att det finns fördelar med en sammanslagning av Telia och Telenor. Men jag kan också se mycket stora nackdelar om detta förblir ett helstatligt bolag, ägt av två regeringar med olika politiska sammansättningar. Det kommer att behövas ett mycket tungt fotarbete och en mycket långsam anpassning till nya förutsättningar. Det kommer också att leda till låg flexibilitet och även problem när det gäller att skaffa nytt kapital. Jag har redan i de Telia-Telenor-diskussioner som har förts i pressen sett mycket klara exempel på nationalistiska övertoner som kan komma att förta en stor del av de fördelar som man annars skulle komma att uppnå. Fru talman! Jag tycker att det är litet märkligt att man håller fast vid statsägandet när det gäller Telia och Telenor, i synnerhet när dessa bolag - och då särskilt Telia - är ute på den internationella marknaden. I Brasilien, i Sydafrika och i en lång rad länder expanderar man som teleoperatör. Då skulle vi, på samma grunder som man vill behålla Telia statligt i Sverige, kunna tala om någon form av multistatliga företag - en politisk innovation som jag knappast tror är riktig vare sig kommersiellt eller till gagn för Sverige och sysselsättningen. Jag ser en fusion som positiv. Men jag vill också se en marknadsnotering och tillgång till riskkapitalmarknaden, där huvudkontor, forskning och expansion enbart grundas på kommersiella villkor och där tillsynen sker via de reglermyndigheter som är väl utvecklade här i Sverige, bl.a. via Post och telestyrelsen. Fru talman! Jag vill ställa några följdfrågor till näringsministern. Anser näringsministern att statliga bolag i olika länder och med olika länder som ägare - typ ett svensk-norskt statsägt företag - verkligen är mer flexibela och anpassbara jämfört med andra privata företag som drivs på strikt kommersiell grund? Är näringsministern intresserad av att norska staten skall satsa mer pengar - som det har antytts - och därmed ta över en del av ägandet för att bli likställd ägare i ett 50-50-bolag, dvs. att kapitaltillskottet inte får komma från svenska medborgare utan bara i form av norska oljepengar? Hur ser näringsministern på Brasilien, Sydafrika m.fl.? Innebär detta att om man skall slå samman ett norskt och ett svenskt telebolag/teleoperatör, också skall släppa in andra länders regeringar så fort det telebolaget går in i andra länder? Vad skiljer enligt regeringens syn Telia som teleoperatör från övriga operatörer i Sverige och som kan motivera någon form av särskilt statsägande?
Fru talman! Jag förstår att detta med det framgångsrika statliga företaget Telia är besvärligt för Per Westerberg. Det kan inte vara kul. Sverige och Norge är två av Europas mest glest befolkade länder. Det medför att kostnaderna för att över huvud taget uppehålla ett fungerande telenät är stora. Dessa glest befolkade länder har kanske världens lägsta teletaxor. De är de länder som investerar som andel av BNP mest i telekommunikationsteknik. Sverige har Ericsson, och Finland har Nokia, som vuxit fram i något slags symbios med dessa telekommunikationsbolag. Egentligen borde min motfråga till Per Westerberg bli: Vad är det som är så besvärande med den svenska utvecklingen på detta område? Varför är det så oerhört jobbigt att Sverige är så duktigt på det här området?
Fru talman! Jag noterar först att jag inte fick svar på någon enda av alla de följdfrågor jag ställde. Jag tycker att det är väldigt bra att Telia är ett kompetent, skickligt och tekniktungt bolag. Men jag är oerhört besviken och ledsen över att det varje dag förlorar i värde. Enligt internationella bedömare har Telia minskat 10 miljarder i värde. Telia har kommit mycket långt, då Sverige klassats som den kanske mest avreglerade telemarknaden i världen, och har därmed ett klart kunskaps och teknikförsprång. Det tycker jag att företaget skall få möjligheter att utnyttja och därigenom skapa sysselsättning och teknikutveckling. Precis så tycker de anställdas representanter i Telia, och precis så tycker Telias ledning. Jag begriper inte metoden med någon form av statliga eller multistatliga bolag, där regeringar gör fusioner och bakbinder bolagen mot de anställdas och företagsledningarnas vilja. Jag kan inte se varför det är finare att de svenska teleoperatörerna skall driva bolag i Brasilien och Sydafrika, som då skall tillåta utländskt ägande i sina bolag, medan vi själva värnar om Telia till varje pris. Jag vet att vi tillåter andra teleoperatörer i Sverige, och det tycker jag är bra. Det har ökat Telias värde under den perioden. Men jag kan inte se några skäl till att vi skall missbruka statens ansvar till att låta bolagets värde falla och därmed skattebetalarnas förmögenhet. I stället kan bolaget ge mer sysselsättning, ökad expansion och därmed ökad rikedom till det svenska samhället, vilket jag tycker är utomordentligt angeläget. Det finns också anledning att väl märka att vi har stora investeringar på teleområdet beroende på att vi har en stor teknik och kunskapsbas med såväl skickliga teleoperatörer från snart sagt jordens alla hörn som skickliga teletillverkare och en lång rad mjukvaruföretag. Vi kan också säga att den reglermyndighet vi har skapat, Post och telestyrelsen, väl tar det regionalpolitiska ansvar som finns i Sverige och som vi naturligtvis alltid skall ha för grundläggande, mänsklig service. Det värnar hela Europa om i dag. Men jag kan som sagt inte förstå varför vi lägger bojor på ett företag som utgör ett av de viktigaste företagen i Sverige med en av de största förutsättningarna för expansion. Det företaget misshandlas nu enligt internationella bedömare genom att det låses in och inte kommer ut på kapitalmarknaden. Fru talman! Varför binda in det i ett mångstatligt ägande med norska statliga regeringar? Det kan inte vara en bra metod i en bransch med snabb teknisk anpassning och utveckling, där man vill göra affärer i första hand affärsmän emellan och inte mellan affärsmän och regeringar.
Fru talman! Jag har några kommentarer till de frågor som Per Westerberg ställde först. Jag anser inte att Telia är vare sig mer eller mindre flexibelt därför att svenska folket råkar äga bolaget. Det är ingen belastning, som jag ser det. Jag kan inte heller säga att Telenor har lidit av att det norska folket har rått om företaget. Sverige och Norge är faktiskt två mycket fina teleländer, väl ansedda av internationella bedömare, som ju Per Westerberg söker sig till. Jag ser inte heller något fel i att dessa bolag får agera i andra länder när bolag från andra länder får agera i Sverige. Telias huvudidé är dock att verka i Sverige och de närmaste länderna runt vårt land. Det tycker jag är bra. Dessa förfärliga bojor som bolaget enligt Per Westerberg har drabbats av har lett fram till ett land som har en av världens lägsta teletaxor och den mesta utjämningen av taxor. Nu har vi två taxor i landet, en lokaltaxa och en rikstaxa, små spridningar och bra infrastruktur över hela landet. Vi har hög IT-täthet och är ett av de länder i världen som har flest persondatorer och använder oss mest av mjukvara. Vi har ett av världens mest framgångsrika företag, Ericsson, som utvecklats i samarbete med Telia. Varför är det så farligt att staten äger detta bolag, när det har gått så bra? Det är frågan som återstår. Per Westerbergs enda svar är att det är principiellt fel och farligt när folket äger saker. Det skall ägas på börsen för att bli bra. Men man måste ju ändå se till hur det faktiskt utvecklas. Det har gått bra för Sverige med ett
Fru talman! Om det har gått bra för Sverige kan vi ju alltid diskutera. Jag tycker att vi befunnit oss i en utförsbacke i många ekonomiska hänseenden, men till det kan vi återkomma i ett annat sammanhang. Det centrala med Telia och avregleringen av den svenska telemarknaden är att Sverige har gått i täten för länderna runt om i världen genom att bli den mest avreglerade marknaden med mycket stor framgång. Vi har blivit världsledande när det gäller teleutrustningar och infoteknologi, och vi har även genom konkurrensen på den svenska marknaden fått en utomordentligt skicklig teleoperatör i Telia. Det bolaget tappar nu i värde, och det ses som ett hot bland de anställda och ledningen på Telia. Jag förstår inte varför vi inte kan undanröja hotet och i stället låta Telia öka i värde. Det vore till gagn för de anställda, för teleabonnenterna i Sverige och även för skattebetalarna genom att de får ett företag som blir värt mer och mer i stället för mindre och mindre för varje år. Fru talman! Telebranschen är ingen vanlig bransch. Det är den kanske viktigaste branschen Sverige har i dag med många av de främsta och bäst betalda jobben. Det är en av de mest expanderande branscherna, vilket vi ser på Ericssons utveckling och för den delen även Telias, där varje land med en teleoperatör av betydelse är etablerat. Det vi har skapat genom avregleringen skall vi inte låta förfaras genom att sätta någon form av hämsko på Telias utveckling eller genom att sätta oss i knät på två regeringar i stället för på en. Det tror jag inte är någon bra idé. Tvärtom skapar det ytterligare låsning och mindre flexibilitet. Det lider även SAS av till en viss del.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har frågat om regeringen ämnar tydliggöra Vattenfall AB:s strategiska roll i omställningsarbetet från kärnkraft till en uthållig energiförsörjning i bolagets ägardirektiv och i bolagsordning. I riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken ingick även vissa riktlinjer för Vattenfall AB:s verksamhet. I dessa konstaterades bl.a. att Vattenfall är en viktig resurs i omställningsarbetet. Vattenfall skall inom ramen för kraven på affärsmässighet ägna särskild uppmärksamhet åt utveckling av ny elproduktionsteknik och därmed bidra till en svensk elförsörjning som är ekologiskt och ekonomiskt uthållig. Vidare konstaterades i propositionen att staten som ägare till Vattenfall bestämmer målen för företagets verksamhet. Verksamheten skall bedrivas på ett affärsmässigt sätt, vilket innebär att företaget uppfyller marknadsmässiga avkastnings och utdelningskrav. Härigenom medverkar Vattenfall till att trygga tillgången på el till rimliga priser och till att skapa goda förutsättningar för den svenska industrins konkurrenskraft. Det är därför naturligt att staten har ett starkt intresse av företagets långsiktiga utveckling. För det långsiktiga tekniska utvecklingsarbetet, som är av avgörande betydelse för omställningen av energisystemet, är kraftföretagens och industrins aktiva medverkan nödvändig. Vattenfall bör vara en föregångare i detta avseende. Jag kan försäkra Birgitta Hambraeus om att regeringen tydliggjort statsmakternas riktlinjer rörande Vattenfalls verksamhet för bolagets styrelse och ledning. När den ovannämnda propositionen förelagts riksdagen informerades Vattenfalls styrelse och företagsledning om innehållet av dåvarande statssekreteraren Jag är förvissad om att Vattenfalls styrelse och företagsledning är väl informerade om de riktlinjer för företaget som riksdagen godkände i anslutning till den energipolitiska propositionen våren 1997. Därför kan jag nu inte se några skäl för eller behov av att ytterligare ägardirektiv ges utöver vad som redan skett eller att bolagsordningen ändras. I Vattenfall liksom i andra aktiebolag är det styrelsens uppgift att svara för genomförandet av de riktlinjer som ägaren angivit. Enligt vad jag har erfarit genomför och planerar Vattenfall också omfattande aktiviteter bl.a. med den inriktning som angavs i beslutet om riktlinjer för energipolitiken. Bolaget satsar betydande resurser för effektivisering av såväl produktion som distribution. Vattenfalls långsiktiga forsknings och utvecklingsverksamhet förstärks ytterligare med en inriktning som understryker bolagets ledande roll i fråga om bl.a. förnyelsebara energislag samt effektiv och miljövänlig energiteknik.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret på min interpellation. Men jag skulle vilja vädja till näringsministern att ytterligare pröva om tiden inte är mogen att formalisera uppdraget till Vattenfall, så att Vattenfall blir en ordentlig kraft i omställningen av vårt energisystem. Vattenfall är ju en jätte som går sina egna vägar, till synes rätt oberörd av vilka beslut som riksdagen fattar. Nu ägnar sig Vattenfall åt att köpa upp kraftföretag i och utanför Sverige. Enligt uppgift i medierna betalar man överpris på aktierna. Man tycks ha smugit sig på Ryssa elverk i mina hemtrakter. Det innebär mindre lokalt inflytande och mer dränering av resurser från Dalarna. Vattenfall satsar de stora pengar som vattenkraften ger på att reparera kärnkraftverk som nått det stadium då andra länder brukar avveckla dem och på att köpa befintlig kraft, inte på produktiva investeringar i Sverige i det förnybara energisystem som riksdagen gett i uppgift. Nu menar Anders Sundström i sitt interpellationssvar att regeringen tydliggjort detta uppdrag för bolagets styrelse och ledning och att de är väl informerade om riksdagens riktlinjer för verksamheten. Av svaret framgår att Vattenfall effektiviserar sin egen produktion och distribution. Ingår uppköpen av mindre kraftbolag till överpris i denna s.k. effektivisering? En ännu mer dominerande ställning på elmarknaden för Vattenfall AB innebär knappast ett effektivare energisystem för Sverige. Vidare säger Anders Sundström att Vattenfall uppfyller riksdagens beslut genom att satsa på långsiktig forskning när det gäller förnybara energislag. Detta har varit Vattenfalls policy sedan länge. Man forskar gärna långsiktigt, vilket naturligtvis är bra, men för att ställa om energisystemet till ett förnybart energisystem är det intressantare att investera i i dag fungerande teknik. Av detta har Vattenfall såvitt jag förstår väldigt litet intresse. Man tycker att det skulle vara självklart att ett helstatligt bolag skulle följa riksdagsbeslut. Men så är det alltså inte. Ett bolag har att rätta sig efter bolagsordning och ägardirektiv. Vattenfall gör formellt alltså inget fel, eftersom det inte finns några som helst ägardirektiv till Vattenfall. Och i bolagsordningen står det bara att man skall äga elproduktionskapacitet och producera el. Så länge det i bolagsordningen talas endast om detta är det tydligt att bolagets ledning gör vad den vill. Det är också tydligt att den inte precis brinner av vilja att ställa om energisystemet från kärnkraft till förnybara energikällor och effektivisering, vilket alltså innebär mindre el. Det är svårt att förstå varför regeringen tvekar att ge Vattenfall formella instruktioner i bolagsordning och ägardirektiv. Anders Sundström skrev i en artikel i Dagens Nyheter att folkstyret utmanas av kärnkraftsförespråkarna. Men vi skulle kunna styra Vattenfall helt och hållet. Regeringen har makt att få ett verkligt lydigt instrument. Varför gör man inte det? I Riksdagens revisorers rapport om statens roll sägs det att staten måste bli mer aktiv. Jag vill då ställa en fråga. Vill näringsministern ytterligare överväga att pröva ett formellt direktiv till Vattenfall AB, så att bolagsordning och ägardirektiv klart säger vad bolaget skall inrikta sig på, så att en kraftfull omställning av energisystemet snabbt skall komma till stånd?

Fru talman! Näringsministerns svar på Birgitta Hambraeus interpellation inger vissa farhågor, precis som Birgitta Hambraeus inlägg här tidigare. Jag kan faktiskt, även om Birgitta Hambraeus kanske får hålla i sig, instämma i vissa delar, nämligen att det behövs ett kommersiellt beslutsfattande i Vattenfall. Jag tror att det vore bäst för Vattenfall, Sverige och det kommersiella beslutsfattandet om Vattenfall fanns på börsen. Jag tror också att det vore en idé att man, om man skall tala om omställning i energisystem och forskning framåt, särskiljer det från det kommersiella arbetet för att få rätt fokusering på rätt ställe och därmed skapa en bra utveckling. I den tidigare interpellationsdebatten diskuterade vi statliga Telias framtid. Telia är ett av de centrala bolagen för kunskaps och teknikutvecklingen i Sverige i framtiden och ett spjutspetsföretag. Jag skulle faktiskt vilja säga att Vattenfall är det andra spjutspetsföretaget teknologiskt och kunskapsmässigt i Sverige. Det är ett företag som har en mycket stor kompetens i internationella sammanhang när det gäller de kraftfrågor som vi nu diskuterar. Företaget har en kompetens som i vissa avseenden är unik och som måste tas till vara och kan tas till vara om man ger större förutsättningar för företaget att utvecklas runt Östersjön, inte minst i Östeuropa. På det sättet kan man få bättre, effektivare och renare elproduktion. Men jag kan inte acceptera att vi förfar de möjligheter som Vattenfall har att vara det spjutspetsföretag som kan bidra till utvecklingen runt Östersjön, i de baltiska staterna och i Sankt Petersburgsområdet och på många fler ställen och i stället använder företaget som någon form av politiskt instrument. Om man vill ha ett politiskt instrument går det att ha det vid sidan av en av de kunskapsbaser som kan ge betydande sysselsättning, betydande utveckling och betydande inflöde av exportorder till Sverige. Jag har mycket svårt att se varför regeringen skall göra ett sådant risktagande som den nu gör med en politisering av Vattenfall, med en politisk statssekreterare som ordförande i bolagets styrelse, och att lägga på bolaget ett antal politiska restriktioner genom politiska uttalanden om vad det skall göra och inte göra och att detta skall blandas med sedvanligt kommersiellt tänkande. Jag skulle därför vilja ställa några frågor till näringsministern. Vattenfall verkligen kan agera kommersiellt och inte blandar samman sina olika uppgifter, vilket det är stor risk för att man gör när man får många olika direktiv? Vad gör näringsministern för att hindra att bolaget skadas av den utveckling som nu pågår, där man har dessa dubbla roller som majoriteten i denna kammare har gett bolaget? Vad gör näringsministern för att undvika att Vattenfall som ett av de viktigare företagen i landet närmast kommer att styras från denna kammare i stället för från en kommersiell ledning och en kommersiell styrelse och för att riksdagen begränsar sig till att arbeta med de riktlinjer, de energieffektiviseringar, det energisparande och den långsiktiga forskning som är dess kompetensområde?
Fru talman! Jag har i mitt försök att ställa en fråga försökt ta fasta på de riktlinjer för energipolitiken där det slås fast, som Birgitta Hambraeus säger i sin interpellation, att en av Vattenfalls huvuduppgifter är att bidra till energiomläggningen. Jag noterade i näringsministerns svar att han lägger tyngdpunkten på behovet av affärsmässighet. Efter Per Westerbergs inlägg inser jag att jag får ta en debatt även med honom. Jag trodde nämligen som den alldeles nya och naiva ledamot av denna kammare som jag är att staten skulle hålla fanan betydligt högre än att bara låta det handla om affärsmässigheten. Näringsministern tycks i sitt svar vara medveten om kapitalförsörjningsfrågan vid omställningen av energisystemen. Med anledning bl.a. av de nya erfarenheter som har presenterats, t.ex. i tidningen Ny Teknik, när det gäller vätgasutveckling och temperaturnivåer för härdsmältor i kärnkraftverk vill jag fråga näringsministern om han har tagit del av erfarenheterna av det franska Phebusprojektet och de signaler som kommer från SKI om eventuella behov av ombyggnader av svenska kärnkraftverk. Jag vill också att näringsministern ger sin syn på hur denna affärsmässighet kommer in i kapitalförsörjningsfrågan.
Fru talman! Jag funderar ibland över hur Birgitta Hambraeus och Per Westerberg fungerade ihop under förra mandatperioden. I varje fall är det långt mellan dem men på något sätt gick det väl; hur vet jag inte riktigt. Birgitta Hambraeus, jag tycker att det är bra att man på Vattenfall är aktivt när det gäller att köpa distributionsanläggningar. Jag ser nämligen ett stort värde i att samhället har ett betydande ägande när det gäller distributionsanläggningarna. Det handlar ju där om monopol - ingenting annat. Det är viktigt att komma ihåg detta. När man säger att det är fråga om något annat skojar man bara, för det handlar om riktiga monopol. Jag tror att det är bättre att samhället äger monopolen än att de är privat ägda. Jag är anhängare av en sådan ordning och är alltså positivt inställd till det. Även om det gäller Dalarna eller Norrbotten är jag jätteglad. Jag tycker inte att Vattenfalls ledning gör vad den vill. Vattenfalls ledning har väldigt tydliga direktiv. Man skall inom ramen för lönsamhet och affärsmässighet jobba åt ett visst håll - jag tror att många bolag borde jobba åt det hållet. Man skall nämligen se till att man ligger längst fram när det gäller ny miljöteknik. Detta känner Vattenfalls ledning och styrelse starkt för. Jag anser inte att det krävs ändringar i vare sig bolagsordning eller ägardirektiv. Det riksdagsbeslut som fattats i bred politisk enighet och som vi har redovisat för ledning och styrelse - dessutom är styrelsen sammansatt på ett sådant sätt att den jobbar för det här riksdagsbeslutet - är för mig fullt tillräckligt. Jag har alltså fullt förtroende för hur Vattenfall jobbar. Att Per Westerberg vill privatisera våra vattenkraftstillgångar och våra monopol är väl inte förvånande. För honom är ett privat monopol naturligtvis en lysande affärsverksamhet som inte borde ägas av medborgarna direkt. Jag förstår att det vore härligt för dem som har kapital att få ta över sådana tillgångar av folket. Jag tycker inte att det är en bra lösning, utan jag anser att det är bra om staten/samhället - kommunerna - behåller ägandet av produktions och distributionsanläggningarna i elsystemet. Jag vill gärna få en fungerande elhandel vid dessa anläggningar. Själva anläggningarna tycker jag alltså är bra. Vidare anser jag inte att Vattenfall betalar ett högre pris för dessa än vad privata aktörer gör. Det är trots allt så att av de distributions och produktionsanläggningar i Sverige som sålts har inte Vattenfall köpt mest. Rätt ofta har Vattenfall i stället hamnat på andra, tredje eller fjärde plats därför att det funnits privata aktörer som har betalat mycket mera för dessa monopol, något som jag egentligen inte är speciellt glad för. Per Westerberg och jag har här skilda uppfattningar. Jag företräder medborgarperspektivet och tycker att Per Westerbergs motiv faktiskt är rätt grumliga. Jag anser inte att det är motstridigt att ha ett krav på affärsmässighet och att samtidigt ha en ägare som säger till bolaget: Vi vill att ni skaffar er kunnande och kompetens så att ni blir mindre beroende av kärnkraften och mera beroende av de ekologiskt uthålliga energislagen. Vi är övertygade om att det också på sikt är en kommersiellt riktig bedömning. Skälet till att vi anser det är att hela Sveriges riksdag, inklusive Per Westerberg, faktiskt anser att man skall gå ifrån kärnkraften. Då är det faktiskt ganska bra att vårt företag investerar åt det hållet. Det tycker jag är rätt så självklart. Jan Lindholm, jag vill inte gå in och så att säga överta de kontrollerande myndigheternas roll i fråga om vad som är bra och vad som är dåligt. I den meningen är jag lekman. Naturligtvis läser jag många av de artiklar som finns på området. Jag följer också Ny Teknik. Jag vill dock inte själv ha någon uppfattning om vad som är rätt eller fel, utan jag vill se till att vi har en bra organisation som granskar våra kärnkraftverk. Det anser jag att vi har. Vi har under den senaste tiden avsatt mera pengar för att man skall kunna vara duktig.
Fru talman! Det var en mycket intressant uppgift som vi här fick av näringsministern. Han applåderar alltså köp av lokala distributionssystem. Jag är övertygad om att befolkningen i Dalarna har synpunkter på det - det finns ju medborgare överallt i landet. Det viktigaste för mig att ta upp i dag är själva formaliseringen av direktiv till Vattenfall. Detta med Vattenfall är en lång historia. Vattenfall har en företagskultur som innebär att man älskar kärnkraft, att man har byggt upp kärnkraft och att man faktiskt inte vill ha vindkraft. Jag har sett hur man nästan skrattar sig fördärvad när man hör talas om vindkraft. Men nu skall Danmark ställa om sitt elsystem så att hälften blir vindkraft. Vindkraften är kommersiellt fullt möjlig men den riktiga entusiasmen för att satsa på vindkraftsprogram tror jag nog måste formaliseras i ägardirektiv för att det skall bli fart på Vattenfall. Det är ett exempel på vad som skulle behövas för att man verkligen skall komma i gång med omställningen till kretsloppssamhället. Riksdagens revisorers rapport om statens roll som ägare till bolag har fått starkt stöd av remissinstanserna. Vi arbetar just nu med rapporten, och den kommer så småningom till riksdagen och regeringen. I rapporten framhåller vi att regeringen bör vara tydligare i kraven på sina bolag, bolag som helt eller delvis har andra mål än de rent kommersiella. Detta applåderar jag. Jag menar att Vattenfall naturligtvis skall vara neutralt konkurrensmässigt. Man skall inte konkurrera ut andra företag inom liknande områden. Man skall vara affärsmässig men därutöver har man en uppgift som man fått av riksdagen. Riksdagens revisorer säger: För sådana företag bör bolagsordningen innehålla övergripande ändamåls och syftesbeskrivningar, och verksamhetsmål bör formuleras i ägardirektiv. Man anmärker verkligen inte på Vattenfall, utan det handlar om i stort sett alla statliga bolag. Det är alldeles för otydligt här. Detta får vi återkomma till. Det är tragiskt att Vattenfall får fortsätta med sin politik. Man satsar ju hundratals miljoner kronor på att reparera gamla kärnkraftverk. Man investerar för att skaffa sig mera pengar utomlands. Det handlar alltså om att göra pengar av pengar i stället för att göra produktiva investeringar; detta i stället för att verkligen bli ett effektivt instrument för omställningen av energisystemet. Jag instämmer helt med näringsministern om att det här också kommersiellt kommer att vara oerhört intressant. Samhällets stora uppgift är just att underlätta en stor omställning så att det hela sedan blir kommersiellt. Det är alltså vid övergången som det kan behövas att man sätter i gång med särskild kraft från statens sida. Sedan blir det kommersiellt. Jag drar gärna paralleller här som jag ogillar men som jag är säker på att andra i denna kammare gillar. Jag tänker på när vi en gång satsade på kärnkraften i vårt land. Då var man helt beroende av enorma satsningar från statens sida. Det gäller då både forskningen och utbyggnaden. Vattenfall fick vartenda öre från skattemedel för att bygga ut sina kärnkraftverk, så det här är inget nytt i svensk historia. Men efter riksdagens beslut med dess, tycker jag, klara instruktioner och efter regeringens förslag måste Vattenfall också formellt få den här uppgiften så att man inte bara kan glida undan och säga att man självfallet också satsar på det här, medan det sker litet marginellt och de stora resurserna i själva verket används till sådant som inte leder oss in i kretsloppssamhället.
Fru talman! Det är korrekt att jag inte ser kärnkraften som lösningen på alla problem. Snarare handlar det om konkurrenskraftiga elpriser och om en miljömässigt acceptabel och bra produktion av elen. Således är inte kärnkraften det centrala, utan det är priset och tillgången på el liksom det miljömässigt korrekta som gäller. Birgitta Hambraeus ger ett intryck av att hon efterlyser kommersiella beslut inom Vattenfall och att man skulle gå mot mera vindkraft och mindre kärnkraft. I den delen borde det följaktligen finnas en linje att försöka låta Vattenfall gå till börsen och sedan ha separata krav på en annan institution att driva den rent politiska forskningen, det rent politiska energisparandet osv. När det gäller näringsministerns vilja att distributionen, liksom produktionen, skall vara statligt ägd finns det en väldig avgrund mellan näringsministerns och min uppfattning. Jag kan förstå att det, om det är statsägd elproduktion och distribution och man kanske syftar till någon form av ytterligare förstatligande, inte blir så mycket av det här med börsen, med tanke på elpriset och därmed kostnadspressen. Vi vet ju hur det går när statliga företag skall kapptävla med varandra, dvs. inte särskilt bra. Det har vi sett på andra sidan av Östersjön. Då kan jag också förstå att det inte är så väsentligt för näringsministern att man skall säkra särskiljandet av det kommersiella beslutsfattandet i Vattenfall från det politiska beslutsfattandet. Det förklarar möjligen varför man sätter en politisk statssekreterare som ordförande. Jag kan inte se annat än att Vattenfall är en för viktig tillgång för att förfelas på det här sättet. Vattenfall måste få utvecklas kommersiellt. Jag kan därför dela de sju socialdemokratiska kommunalrådens synpunkt i DN Debatt i dag om att de höga elpriserna riskerar att hota den elintensiva industrin och därmed en del av den industriella basen.
Fru talman! Det förhåller sig ju faktiskt tvärtemot vad Per Westerberg påstår i sitt första anförande. Vattenfall har inte alls några stora kompetenser på det område som vi diskuterar, nämligen omställningen av energisystemet. Man är precis i början av ett kompetensuppbyggande, men man har mycket långt kvar. Näringsministern försökte svara på min fråga, men jag förstod inte alls hur han kopplade det. Jag försökte anspela på det som gällde affärsmässigheten i näringsministerns svar på interpellationen. Jag frågade alltså: Hur ser näringsministern på problematiken omkring kapitalförsörjningen i samband med omställningen av energisektorn? Det är nämligen så att det krävs en hel del pengar här. Frågan är om ministern ser affärsmässiga möjligheter inom omställningen av energisektorn. Hur förhåller det sig då med behoven av den här styrningen som tas upp i interpellationen? Jag försöker alltså hålla mig inom interpellationens ram. Jag diskuterar inte alls några bedömningar av säkerhetsfrågor och sådant. Jag bara pekade på det som ett exempel; att det faktiskt finns risk för ett mycket stort kapitalbehov. Då får man så att säga en kapitalbrist inom energisektorn, där ju Vattenfall är en av de stora aktörerna. Jag skulle gärna vilja att ministerns förde någon form av resonemang omkring detta. Var finns riskkapitalet?
Fru talman! Först och främst vill jag säga till Birgitta Hambraeus att jag har den uppfattningen att Vattenfalls styrelse och ledning fullt ut är beredd att jobba för de beslut som Sveriges riksdag har fattat. Jag tycker mig, efter att ha haft ordentliga samtal med både ledning och styrelse, känna att styrelsen jobbar mot de mål som riksdagen har satt upp. I de mål som vi har satt upp har vi sagt att inom ramen för affärsmässighet skall man jobba för en omställning av energisystemet. Jag menar att om man skulle gå ett steg längre och säga att det skall ske utan att vara affärsmässigt, så måste riksdagen fatta ytterligare beslut. Då måste också riksdagen vara beredd att skjuta till pengar till bolaget för att man skall kunna leva på en marknad som ändå är konkurrensutsatt. Jag menar alltså att Vattenfalls ledning och styrelse fullt ut jobbar enligt de direktiv som riksdagen har satt upp. Bolagiseringen som form kom ju till just för att göra styrningen enklare. Jag har tagit del av det arbete som utförs av Riksdagens revisorer, och det finns säkert brister och sådant som behöver åtgärdas. Jag tycker emellertid att vi i vårt departement jobbar mycket målmedvetet med ägarstyrningsfrågorna. Vi har en mycket utvecklad dialog med företagens ledning och framför allt med företagens styrelseordföranden. Jag vill alltså hävda att Vattenfall har ett formellt uppdrag - inte i form av ett ägardirektiv eller en ny bolagsordning, utan i form av ett beslut hos ägaren i riksdagen som jag har förmedlat vidare till bolaget. Till Per Westerberg vill jag säga att jag tycker att den här jämförelsen med andra sidan Östersjön blir litet befängd. Jag kan faktiskt jämföra med Per Westerberg. Per Westerberg bildade ju ett statligt bolag för distribution som hette Svenska Kraftnät. Han sade: Det är nog bra att inte ha detta med distribution på långa ledningar i ett privat monopol. Det bör nog vara ett statligt monopol. Då kan man ju fråga sig: Varför är detta statliga monopol som är bra när ledningen är lång dåligt när ledningen blir kort? Då är liksom det skillnaden mellan Per Westerberg och det gamla kommunistiska Östeuropa. Då har ju Per Westerberg hamnat i dåligt sällskap - inte jag. Det är inte jag som har gjort den jämförelsen, utan det är Per Westerberg som har gjort den. Den är rätt obegriplig faktiskt. När det gäller politiker i styrelserna, tycker jag att det kan finnas fog för att ha förtroendevalda. Det finns en kompetens både inom staten och hos politiker att sitta i styrelserna. Jag har ju, till skillnad från Per Westerberg, valt att också ha folk från andra partier än från socialdemokratin. Jag hörde till dem som Per Westerberg avsatte i de statliga företagens styrelser för att sätta in andra politiker från andra politiska partier i dessa styrelser. Det kan vara en metod. Det är inte min metod. Det är Per Westerbergs metod. Men det blir litet löjligt när Per Westerberg då efteråt angriper mig för att ha politiker i styrelserna. Sedan några ord till Jan Lindholm om kapitalförsörjningen. Jag svarade på den andra frågan, som handlade om kunskap, då jag hänvisade till det här som gäller ny teknik. Min uppfattning är att om man lämnar kravet på affärsmässighet och går in i något annat, krävs det ett kapitaltillskott. Om det krävs ett sådant kapitaltillskott skall det komma generellt. Det skall komma alla aktörer på marknaden till del: Det är precis vad vi har gjort i det här fyra och en halv miljardersprogrammet eller forskningsprogrammet på fem miljarder. Vi skall alltså inte sätta ett särskilt avkastningskrav på Vattenfall och den vägen så att säga subventionera Vattenfall i förhållande till Sydkraft och andra aktörer. Om det är investeringar som inte är lönsamma i dag, och som inte heller långsiktigt bedöms bli lönsamma utan kräver statliga subventioner, då skall det gå till på samma sätt i Vattenfall som i andra bolag.

Fru talman! Låt oss säga att vi är överens om att Vattenfall skall bedriva en affärsmässig verksamhet. Då har jag en förhoppning som gäller om det skulle bli så som Jan Lindholm tog upp, alltså att man kanske måste bygga om redan litet skruttiga reaktorer i Ringhals för flera hundra miljoner för att leva upp till de här nya forskningsrönen. Då hoppas jag att man av affärsmässiga skäl bedömer att de nu skall stängas. Det vore väldigt lämpligt. Dessvärre tror jag inte att det blir så, för Vattenfall är inte särskilt affärsmässigt när det gäller kärnkraften. Jag vill gärna använda mina sista sekunder här till att ännu en gång fråga: Varför vill inte näringsministern enkelt och skönt faktiskt formalisera det här i ägardirektiv och i bolagsordning som man skall göra när det gäller bolag? Alla andra bolag som inte bara skall göra högsta möjliga vinst skall ha direktiv och skall ha något om detta i bolagsordningen. Annars har de egentligen ingen rätt att hålla på att gå ifrån bolagsordningen. Har de inga formella direktiv är det svårt för dem att göra något annat än det de bara upplever som affärsmässigt. Vad har egentligen näringsministern för skäl för att inte ens överväga detta? Jag är ledsen att jag ställde frågan så fort. Jag skulle snarast vilja säga att jag utgår från att näringsministern med ledning av revisorernas rapport, remissvaren och det som kommer så småningom, kommer att ompröva den här frågan och finna det naturligt att också formalisera direktiven och bolagsordningen.
Fru talman! Jag vill säga att för det första är det så att Vattenfall har ett uppdrag från ägarna genom riksdagsbeslutet. Det har jag förmedlat. Det är det första. Det andra är att jag har en mer positiv syn på energiomställningen än Birgitta Hambraeus. Jag anser nämligen att det är möjligt att genomföra den inom ramen för affärsmässighet. Det tycker jag om inte annat att den senaste veckans artiklar om lönsamheten i kärnkraftsindustrin visar. Så på den punkten är jag faktiskt mer optimistisk än Birgitta Hambraeus. Jag anser att på samma sätt som bilföretag eller andra företag nu investerar i ny teknik som ligger långt bort i tiden, skall också ett framgångsrikt kraftföretag som Vattenfall göra det. Det ligger inom uppdraget, och i uppdraget ingår affärsmässighet.

Herr talman! Det är ett mycket intressant samtal vi för om de turistiska frågorna, framför allt när det gäller glesbygden och den småskaliga landsbygden. Jag skulle vilja kalla den för bygdeturismen. Det är fint att detta lyfts fram och att vi kan föra ett samtal om det. Det finns ett antal bra exempel från senare år på den här typen av småskalig turism. Man kan bo på lantgård, det finns fäbodssatsningar, sameturism, vildmarksäventyr, ekoturism osv. Detta är ofta verksamheter som har dragits i gång med eldsjälar som grund. Om inga eldsjälar hade funnits eller om de inte hade haft en chans skulle många av de här verksamheterna inte ha kommit i gång. Vi vet också att turistanläggningar i hela det svenska inlandet har byggts upp under åren som gått. Ett problem som man har i de mindre turistanläggningarna - om vi nu glömmer Åreregionen, Sälen, Idre och de stora anläggningarna uppe i Lappland - där man kan och vill satsa på en profil med bygdeturism är att man ofta har väldigt svårt att plocka fram marknadsföringsmedel. Vi vet ju hur kommunernas situation är. Det saknas pengar i kommunerna. Man klarar med nöd och näppe att satsa på sina kärnverksamheter. Att utveckla en bygd och hjälpa till att utveckla ett näringsliv är ju sådant som det krävs pengar till, och de måste komma någonstans ifrån. Jag efterlyser en satsning på ett samlat program för bygdeturismen, dvs. ett samlat program där man har hela den svenska bygdeturismen och landsbygdsturismen presenterad, som man kan marknadsföra. Jag är mycket medveten om att det är Turistrådet som skall hålla i den nationella marknadsföringen. Det påpekas också i svaret. Men Turistrådet använder sina pengar till att satsa på utlandskontoren och det blir inte mycket pengar över till att hjälpa till att marknadsföra den småskaliga landsbygdsturismen. Jag tycker att Näringsdepartementet borde ha litet pengar som man kunde använda till att utveckla olika saker i de områden i vårt land som är värst drabbade när det gäller sysselsättning och har flest arbetslösa människor. Rapporterna under det sista året är ju tragiska. Folk har lämnat inlandet och flyttar ned mot kusterna. Jag efterlyser detta. Jag efterlyser också möjligheter för kommunerna. Vi har ju ett alldeles speciellt läge med katastrof för småkommunerna, framför allt i inlandet. Varför kan man inte hitta pengar, förslagsvis från Näringsdepartementet, inte bara till den turistiska bygdesatsningen utan också till de alldeles speciella satsningar som kommunerna måste göra? Man klarar ju med nöd och näppe sin kärnverksamhet. Då borde den här möjligheten också finnas. I svaret som Margareta Andersson får sägs dessutom att saneringen av Sveriges ekonomi har drabbat glesbygden. Egentligen är väl det ett ganska dåligt betyg. Vi vill ju att glesbygden skall leva och att människor skall stanna kvar där, och ändå skall de ekonomiska saneringar som vi gör drabba glesbygden. Då finns det väl ingen tanke bakom detta att hela Sverige skall leva. Jag ställer också frågan: Vem skall svara för att vi får en samlad katalog för den småskaliga bygdeturismen? Det finns exempel på detta, t.ex. Sommarvägar i norr. Och vi har ju Följ ljuset på norr, som inlandskommunerna har satsat på. Men det är ju med nöd och näppe det går att dra 15 000-20 000 kr från kommunerna för att genomföra detta. Det har ju i och för sig använts mål 6-områdespengar till detta också. Men det krävs litet mer från Näringsdepartementet här också.
Herr talman! Det här är en bransch som samhället är väldigt djupt involverad i. Det finns ingen bransch som staten har så stort engagemang i som just i turistbranschen. Vi har en särskild marknadsföringsorganisation med Sveriges Turistråd. Varje län har en liknande organisation som finansieras av landstingen, ofta via länsstyrelsen och länsanslaget som Näringsdepartementet lämnar - det finns en medfinansiering där - och kommunerna. Staten tar ansvar för en marknadsföringsorganisation både på nationell och regional nivå. Här finns en särskild turistdelegation och ett särskilt glesbygdsverk som jobbar väldigt mycket med turistfrågorna. Staten ger ett särskilt bidrag till Folkrörelserådet som är djupt involverat i de här frågorna. Kommunerna har genom kommunallagen möjlighet att arbeta just med turistfrågorna på ett helt annat sätt än med alla andra näringar. Den enda näring där kommunerna har rätt att gå in och agera är inom turismen. Under min tid som regionalminister har vi tillsammans med EU tagit fram ett femårigt program på 1,2 miljarder kronor i EU:s strukturfondsprogram för turismen. Vi har en extra engångssatsning i marknadsföringsinsatser på nationell nivå på 90 miljoner. Vi har en gigantisk satsning på forskning och utveckling uppe i Östersund på nästan 100 miljoner kronor. Nog gör vi en hel del på det här området. Jag tycker att vi jobbar bra. Däremot är jag inte säker på, Ulf Björklund, att lösningen för att ytterligare få fart på turismen är att näringsministern gör mer. Nu måste det faktiskt arbetas ute i landet med de pengar och de verktyg som vi har skaffat fram. Jag tycker att Björklund beskriver detta ganska bra när han säger att det är småskalig turism som måste få fart. Det är inget som man administrerar fram i något planekonomiskt system på Näringsdepartementet. Näringsdepartementet skall medverka till att det finns forskning, utveckling, riskkapital och marknadsföringsinsatser, och det finns det. Vi stöder också organisationer regionalt och nationellt. I den regionalpolitiska propositionen handlar det mer om att se till att man får helhetslösningar, samverkan och incitament för att göra något också lokalt.

Herr talman! Det är naturligtvis så att regeringen gör en hel del, näringsministern. Trots det går det bakåt. Trots det utarmas glesbygden och i viss mån även landsbygden. Trots att Turistrådet får en hel del pengar till marknadsföring använder man, enligt mitt sätt att se det och med deras egen motivation, dem för att klara av kostnaderna för sina utlandskontor. De har inte fått så väldigt mycket pengar om man lyssnar på dem själva. De vill naturligtvis ha mer. Det är ju naturligt. Jag vet ju att kommunerna kan jobba med viss näringsverksamhet. De små kommunerna som finns uppe i Norrbottens län - de är stora till ytan, men när det gäller pengar och utvecklingskraft är de inte så starka - med svagt befolkningsunderlag, och som avfolkas i dag, klarar inte mer än kärnverksamheterna. En satsning från Näringsdepartementet där man säger att turismen är så fantastisk för inlandet att det är den utvecklingspotential man borde satsa på, åtminstone på kort sikt som situationen ser ut, hade varit väldigt positiv. Det vore positivt om man ville satsa och säga att nu avsätter vi litet särskilda medel just för den saken. Jag är rädd att man tänker litet för storskaligt ändå. Detta är små familjeföretag som känner sig litet grand utlämnade. Jag vill säga en sak en gång till. När kommunerna inte klarar kärnverksamheten men har en vilja och är beredda att satsa på en strategisk utveckling av en på sikt självbärande framtidskraft måste de på något sätt ges en chans till extra stöd. Det vore väl fint om det kunde komma från regeringen på något sätt. För övrigt håller jag med Margareta Andersson om att det görs en hel del på det här området. Men i den alldeles speciella tid vi lever krävs det uppenbarligen extraordinära insatser.
Herr talman! Som Margareta Andersson säger har vi säkert lika uppfattningar i mycket. Men man kan fråga sig om vi skall öronmärka pengar till turismen. Jag har valt en annan arbetsmetod, nämligen att flytta besluten ut i länen och ut i beslutsgrupperna i strukturfondsprogrammen. De 1,2 miljarder som nu går via strukturfondsprogrammen är förslag som har kommit från beslutsgrupperna och som jag har förhandlat hem i Bryssel och sedan levererat tillbaka till beslutsgrupperna. De tar själva besluten. Jag tror att de skulle ta rätt illa vid sig om jag sade att jag nu vill ta över beslutanderätten från dem. De vill nog gärna ha den. Jag tror också att man kan detta bäst längst ute i verksamheten. Detsamma gäller länsanslaget. Jag tror inte att jag heller där skall gå in och peta utan låta länen själva bestämma hur pengarna skall användas. Jag tror att det är bäst så. Den andra frågan gällde om vi samarbetar i regeringen. Ja, det gör vi. Vi samarbetar bra i regeringen kring de här frågorna. Det är många ministrar som har ett stort intresse för turistfrågorna. Det fungerar bra. Den tredje frågan gällde skyltarna. Detta mötte jag också ofta. Jag måste säga att det finns en del tjänstemän på Vägverket som kanske skulle ägna litet av sin tid åt någonting annat än att bråka om skyltarna. Jag tror faktiskt att vi skulle nå nollvisionen snabbare om man ägnade någon timme åt någonting annat. Det tror jag vore bra. Till Ulf Björklund vill jag säga att vi ju har satsat pengar, 1,2 miljarder, femårigt program, höjda anslag när det gäller marknadsföring. Det är ett forskningsprogram till Östersund som jag tror är någonting väldigt viktigt för turistnäringen. Om riksdagen nu skulle vilja anslå mer pengar för den regionala näringspolitiken skall jag ju inte tacka nej till det. Om Ulf Björklund till att börja med kan övertyga sin egen riksdagsgrupp om detta har vi kommit en bit på vägen. Ännu har inte Ulf Björklund klarat av det. Kanske att han gör det.

Herr talman!

Låt mig först säga att jag och regeringen delar den oro för den regionala utvecklingen som Per-Ola Eriksson gett uttryck för. En fortsatt kraftig befolkningsminskning, inte bara i gles och landsbygd och mindre orter utan på senare tid även i större industriorter, är till nackdel för hela landet. En fortsatt stark befolkningskoncentration till ett fåtal större orter skapar olika slags problem även i dessa orter. Den faktiska befolkningsutvecklingen är emellertid resultatet av förändringar i ett antal olika faktorer. Låt mig därför gå närmare in på de viktigaste av dessa. Bruttoomflyttningen i landet har under ett antal år legat på en historiskt sett hög nivå. Storstadsområdena, framför allt Stockholmsregionen, har under de senaste åren haft stora inrikes flyttningsöverskott. Främst de s.k. skogslänen redovisar däremot stora och ökande flyttningsunderskott. Vad som gör att bilden totalt sett för 1997 skiljer sig från tidigare år är dels att Sverige, för första gången sedan 1809, hade födelseunderskott, dels att nettoinvandringen var mycket låg. Från att under en längre period ha haft ett årligt födelseöverskott i hela landet i storleksordningen 20 000-30 000 personer har vi under förra året således ett födelseunderskott på 3 000 personer. Invandringsöverskottet har tidigare under 1997 var överskottet däremot endast 6 000 personer. Alla dessa faktorer gör att fler län och kommuner än under tidigare år redovisar en minskad folkmängd. Födelseöverskott eller nettoinvandring överstiger inte i samma utsträckning som tidigare utflyttningen från en rad områden i landet. De senaste årens sanering av statsfinanserna, som ju skett i samarbete med Centerpartiet, har varit nödvändig för att långsiktigt rädda välfärdsstaten. Saneringen har också kunnat ske under kontrollerade former och därför har samtidigt en mängd åtgärder kunnat vidtas för att förbättra den regionala utvecklingen. Exempel på viktiga sådana insatser är den fortsatta utbyggnaden av de regionala högskolorna och de stora investeringarna i infrastrukturen. Den nödvändiga saneringen av statsfinanserna har naturligt nog kommit att få större konsekvenser i de regioner där transfereringarna från statsbudgeten har störst betydelse. Dessa regioner är ofta de som redan tidigare har problem från regionalpolitisk synpunkt. Den regionala utjämningspolitiken har dock på senare år fått en betydande förstärkning genom de medel som tillförts genom EG:s strukturfonder. Marknadsekonomin har visat sig vara det effektivaste systemet för att skapa ekonomisk tillväxt i samhället. I en del avseenden finns det dock skäl för samhället att korrigera resultatet t.ex. med den typ av välfärdspolitik som länge bedrivits i Sverige. En internationell jämförelse ger också vid handen att ett land som Sverige, med en utvecklad välfärdspolitik har mindre klyftor t.ex. vad avser inkomster och arbetslöshet, inte bara mellan olika människor, utan även mellan olika regioner, än länder där de marknadsekonomiska krafternas påverkan inte balanserats på detta sätt. Som direkt svar på Per-Ola Erikssons första fråga kan jag i dag säga att regeringen för närvarande är inne i slutskedet av ett arbete med en proposition som bl.a. kommer att innehålla förslag till åtgärder som avser att verka för en bättre regional utjämning mellan olika delar av landet. Jag kan i dag inte gå närmare in på de konkreta åtgärder som regeringen kommer att föreslå. Jag vill dock understryka att den planerade propositionen naturligtvis endast är ett led i regeringens arbete med den långsiktiga regionala utjämningspolitiken. Denna politik måste föras inom många viktiga samhällssektorer om befolkningsutvecklingen skall kunna vändas. Vad sedan beträffar frågan om att uttala en tydlig och konkret målformulering för den regionala utvecklingen, i likhet med vad regeringen gjort för t.ex. arbetslösheten, vill jag säga följande. Regional utveckling är ett mångfasetterat begrepp. Riksdagen anslår t.ex. medel för regional utveckling och utjämning till alla delar av landet. Att alla delar av landet utvecklas så väl som möjligt vad avser t.ex. expansion och ökad produktivitet i näringslivet, ökad sysselsättning för män och kvinnor, befolkningsutveckling etc. är mål för olika politikområden. Härtill kommer uttalade målsättningar för regionalpolitiken om rättvisa och valfrihet i arbete och boende så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för människor i olika delar av Att formulera ett mål för den regionala utvecklingen är därför inte så lätt. Regeringen avser dock att i den kommande propositionen ytterligare förtydliga de gällande målen. Jag håller med Per-Ola Eriksson om att alla beslut som fattas av riksdagen och regeringen också bör bedömas utifrån de effekter de får på den regionala utvecklingen. De åtgärder som vidtas med medel från anslagen under utgiftsområde 19 kan endast marginellt påverka den regionala utvecklingen. Utvecklingen inom andra samhällsområden ger de grundläggande förutsättningarna och är sammantaget mer betydelsefull i detta sammanhang. Regeringen lämnar bl.a. därför direktiv till samtliga relevanta kommittéer och särskilda utredare att redovisa regionalpolitiska effekter av sina förslag. Eftersom det visat sig att de avgivna betänkandena sällan innehåller den grundliga analys som direktiven eftersträvar, avser regeringen att i ökad utsträckning bevaka att förslagen innehåller noggranna konsekvensbedömningar. Härigenom bör det bli möjligt att på ett ännu bättre sätt än i dag bedöma de regionala konsekvenserna av olika beslut. Vad slutligen beträffar statliga verks och myndigheters ansvar för en positiv regional utveckling vill jag först nämna att regeringen på senare tid på olika sätt låtit kartlägga och analysera de regionala konsekvenserna av förändringar i den statliga sektorn. Dessa utredningar avser regeringen att följa upp på olika sätt. Regeringen avser således att återkomma även till denna fråga i den kommande propositionen.
Herr talman! Först vill jag framföra ett tack till näringsministern för svaret på min interpellation. Jag vet att näringsministern känner starkt för de regionala utvecklingsfrågorna. Han ger också uttryck för den oro han känner över utvecklingen i Sverige under en lång följd av år. På några punkter instämmer näringsministern med mig, och det är bra. På några andra punkter är det mera fråga om att vänta och se med hänvisning till den regionalpolitiska propositionen. Jag förstår i och för sig att regeringen nu är i färd med att slutföra arbetet med den proposition om regionalpolitiken som inom kort skall läggas på riksdagens bord. Jag känner dock en ordentlig oro för de ökade klyftorna mellan olika delar av landet, och det är också mot den bakgrunden som vi från centergruppen framställt 16 interpellationer. Dessa handlar inte om regionalpolitik i den traditionella betydelsen av stöd och bidrag, som kanske är förlegad, utan i dem vidgas debatten till att handla om olika sektorer som var och en för sig medverkar till att skapa en bättre regional utveckling. De expansiva storstadsregionerna blir i dag starkare, medan landsbygdsområden och småorter för en mera tynande tillvaro. Det är när vi ser i backspegeln allvarligt att finna att man sedan 1975 totalt sett i landet visserligen har haft en befolkningsökning om 640 000 människor men att merparten av denna befolkningsökning har skett i de tre storstadsområdena. Dessa tre områden svarar för 68 1⁄2 % av den totala befolkningsökningen i landet. Det är icke bra. Många har fokuserat på den mindre positiva utveckling som vi haft under 1997 bl.a. till följd av de ekonomiska problem som vi har haft i Sverige, men det är viktigt att också vidga perspektivet och inse att vi under flera decennier inte haft en tillräckligt aktiv och slagkraftig regionalpolitik. Koncentrationspolitiken korar inga segrare. Den skapar bara förlorare. Koncentrationen och centraliseringen är ett betydande problem och en samhällsekonomisk belastning. I stora delar av landet bor nu kanske den sista generationen. Vilka exempel på åtgärder kan man från regeringens sida tänka sig dels för att dämpa storstadstillväxten, dels för att åstadkomma en bättre befolkningsökning i mindre orter? Det är bra att näringsministern instämmer i mitt synsätt när det gäller att bedöma effekterna av olika förslag i det regionala perspektivet. Det är också bra att han lovar förbättringar när det gäller eftervården på den här punkten. Jag skulle vilja komplettera med en fråga om de statliga myndigheterna. Det gäller både inom rättsväsendet och inom andra sektorer. Det är viktigt att man klarar datafunktioner och andra servicefunktioner som människorna är beroende av. Till sist, herr talman, vill jag också uttala en oro för att riksdagen inte visar ett särskilt stort intresse för de regionala frågorna. Det är ganska glest i kammaren när man diskuterar regionalpolitik. Det är kanske ett tecken på att många partier prioriterar bort den frågan.

Herr talman! Per-Ola Eriksson uttrycker en stark positivitet och är i stort sett nöjd med näringsministerns svar, vilket ju kan förklaras på flera sätt. Jag var själv med när de båda tillsammans på Landbygdsriksdagen 1996 i Avesta använde vackra ord om åtgärder som skulle ge resultat framöver. När vi står här i dag kan vi konstatera att situationen inte har blivit bättre utan snarare sämre. De facto har Centerpartiet och Socialdemokraterna under de senaste två åren gjort mycket tillsammans för saneringen av svensk ekonomi, och vi är säkert alla i vårt land tacksamma för det, men den har otvivelaktigt drabbat landsbygden. De löften man gav 1996 har man inte kunnat uppfylla, och frågan är nu vad händer på den landsbygdsriksdag som skall genomföras i Linköping om några veckor. Blir det fortfarande fråga om samma löften, eller är möjligen den regionalpolitiska propositionen nu framlagd? Vi har väntat länge på att den regionalpolitiska propositionen skall komma. Det var sagt att den skulle komma i september 1997. Nu vet vi inte om den kommer före Landsbygdsriksdagen. Det vore intressant att få ett svar på om den kommer att läggas fram före landsbygdsriksdagen. Eller vågar man i avvaktan på den inte säga så mycket? Redan när de regionalpolitiska frågorna behandlades hösten 1996 föreslog vi från kristdemokraternas sida att det borde göras en ordentlig parlamentarisk utredning om de regionalpolitiska frågorna. Vi tyckte att dessa frågor är så viktiga, precis som tydligen också Centerpartiet gör. Vi tyckte då att den rådande ekonomiska situationen kräver alldeles speciella åtgärder för landsbygd och glesbygd, och vi menade att det hade varit viktigt att slå samman våra visa huvuden för att försöka komma fram till resultat. Jag vet att man har jobbat mycket medvetet på Landbygdsriksdagen. Jag tycker också att Folkrörelserådet och Glesbygdsmyndigheten arbetar bra. Det hade dock varit stimulerande, som Per-Ola Eriksson efterlyser, om alla partier hade engagerat sig i dessa viktiga frågor. Det är inte så att Centerpartiet har monopol på den här typen av frågor och på något sätt skulle vara landsbygdens garant. För att klara landsbygdsfrågorna måste vi kämpa tillsammans. Jag undrar alltså om propositionen kommer före Landsbygdsriksdagen. Jag undrar också hur regeringen har arbetat med materialet från 1996. Hur har man arbetat med alla de frågor som Landsbygdsriksdagen förde fram till regeringen 1996, och har det blivit något resultat av detta arbete? Jag instämmer för övrigt också i Per-Ola Erikssons fråga om det regionala ansvaret. Det gäller våra myndigheter och verk liksom även de statliga bolagen, som naturligtvis har begränsade möjligheter att ta på sig ett regionalpolitiskt ansvar. Kan vi förvänta oss att få tydligare och effektivare krav på myndigheter, bolag och verk att ta ett konkret regionalt ansvar, och hur skall detta se ut? Kommer detta månne att tas upp i den aviserade propositionen?
Herr talman! Jag vet inte om näringsministern kommer ihåg det, men för knappt två år sedan stod vi här i kammaren och diskuterade regionalpolitik. Jag kommer ihåg att näringsministern då ömsint betygade sin gemenskap med Per-Ola Eriksson. Näringsministern var då arbetsmarknadsminister och for ut i lyriska ordalag om det historiska tillfället när Centern och Kommer näringsministern ihåg det? Han poängterade också styrkan i samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna. Interpellanten, Per-Ola Eriksson, betygade å sin sida vikten av, som han kallade det, den breda samsynen. Med det menade han då samsynen mellan Centern och Socialdemokraterna. Vad som har hänt under de två gångna åren efter det historiska tillfället är att befolkningen i glesbygden har minskat. Det är vi alla överens om. Vi har sett siffror på det. Vi har också sett att befolkningen i storstadslänen ökar. Vi har sett att skatteintäkterna i glesbygdskommunerna minskar och att service och vård urholkas. Lantbruksföretagen avvecklas på grund av dålig lönsamhet. Statsrådet, vad gör regeringen åt detta? I mars 1996 sade statsrådet: Människor som bor i Östersund och i Kiruna skall ha samma rätt till utveckling som de som bor i Stockholm, och vi har varit oerhört framgångsrika i det arbetet. Jag måste ställa frågan: Tycker ni, Anders Sundström och Per-Ola Eriksson, att ni har varit oerhört framgångsrika i regionalpolitiken? Ni torde i så fall vara de enda som tycker det. Det är tomt skryt som inte har någon verklighetsförankring. Verkligheten är i stället att den av Socialdemokraterna och Centern förda regionalpolitiken totalt har havererat. Selektiva bidrag till företag och kommunala industrilokaler har inte hjälpt ett dugg för att förhindra utflyttning från svaga regioner. En usel skatteoch näringspolitik har gjort att just de företag som är de värst utsatta i de svaga regionerna har förhindrats att komma till stånd och utvecklas. I Dagens Nyheter i dag kritiserar socialdemokratiska kommunalråd regeringens och Centerns energipolitik - en politik som gör att de energiberoende, svaga kommunerna ytterligare utarmas. Historiskt, sade Sundström. Bred samsyn, sade Per-Ola Eriksson. Det viktigaste för att vända den här trenden och få till stånd en regional utveckling blir nu att radikalt förändra villkoren för företagandet. Ta bort bidrag, sänk skatter, rensa i den byråkratiska djungeln, se till att landet får en utbildning med kvalitet, höj kompetensen i de svaga regionerna! Det verkar som om alla partier utom Centern och Socialdemokraterna har insett att det för att få till stånd en regional utveckling behövs en helt ny regionalpolitik. För att få en riktig bredd i en sådan har oppositionen - där räknar jag inte in Centern, om Per Ola Eriksson ursäktar - begärt att få tillsätta en parlamentarisk utredning. Samma sak var Ulf Björklund från Kristdemokraterna inne på. Tyvärr blockerades denna önskan av just Centern. Den regionalpolitiska propositionen som skulle ha kommit i höstas, som skulle ha kommit den 26 februari, som kanske kommer i mars, kunde då haft en bredare förankring i riksdagen. Mot bakgrund av det regionalpolitiska misslyckandet vill jag fråga näringsministern om han är beredd att sänka energiskatter, bensinskatter, skatter på företagande och inkomstskatter för att underlätta för svaga regioner att utvecklas. Anser statsrådet, i motsats till företagarorganisationerna, att det är genom selektiva bidrag som utveckling kommer till stånd i svaga regioner? Om inte, vilka bidrag är statsrådet beredd att ta bort?
Herr talman! Ibland skulle man önska att man hade kortare tid för att läsa upp interpellationssvaret än för debatten. Jag skall börja med Patrik Norinder, om Per-Ola Eriksson ursäktar. Jag har här ett meddelande från TT som kom alldeles nyss. Sex moderater - gruppledarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Umeå - beskriver socialdemokratin som storstadsfientlig. Majoriteten av den socialdemokratiska riksdagsgruppen och regeringen består uppenbarligen av glesbygdsföreträdare. Miljardinvesteringar i infrastruktur läggs ut i avfolkningsbygder, medan landets tillväxtcentrum sätts på undantag, skriver kommunalråden. Om s-kongressen i höstas heter det att den dominerades av glesbygdsföreträdare som kört respektive kommun i botten och slarvat bort skattebetalarnas pengar. Det kan inte vara roligt för Patrik Norinder att tillhöra den där riksdagsgruppen, utan det måste vara ganska trist. Men det är det verkliga moderata ansiktet som visas upp i det här TT-meddelandet. Patrik Norinder säger att jag och Per-Ola Eriksson har sänkt bidragen för litet i Norrlands inland. Hade det gått bättre för Norrlands inland om vi hade sänkt a-kassan, sjukförsäkringen och skatteutjämningen mer? I så fall måste det vara väldigt länge sedan Patrik Norinder var hemma. Det är ju inte alla som lever på jordbruksstödet från EU, utan väldigt många är beroende av den välfärdsmodell som vi har byggt upp. Det som jag och Per-Ola Eriksson har gjort gemensamt, när vi på fredagar eller lördagar har åkt hem till Norrbotten, är att vi har sagt att det är viktigt att snabbt få ordning på statsfinanserna. De bidrag som betalas ut till dem som har det sämst ställt i landet är nämligen beroende av hur mycket som måste gå till räntor till de redan rika. Så i den meningen tycker jag att vi har gjort ett historiskt viktigt jobb, och vi har gjort det därför att vi vet att de människor som vi företräder tjänar på att vi snabbt sanerar statsfinanserna. Att sedan höra Patrik Norinders recept, nämligen att skära ned mer än vad vi har gjort för att det skall bli bättre i Norrlands inland, är skrämmande. De sex gruppledarna är Moderaternas verkliga ansikte. Ulf Björklund är också kritisk till det vi har gjort och till det som jag säger i mitt svar, just att neddragningarna i transfereringarna slår mot inlandet och att vi har gjort neddragningarna för att sanera statsfinanserna. Då är min fråga: Anser Björklund att vi skall förbättra transfereringarna, höja stödet och öka skatteutjämningen för de människor som bor i dessa bygder, eller vill Björklund alliera sig med Norinder och Norinders storstadsföreträdare i tron att de har en bättre lösning för Norrlands inland? Det är den viktiga frågan. Sedan vill jag säga till Per-Ola Eriksson att jag är glad över att Per-Ola Eriksson har hjälpt till med budgetsaneringen. Jag kan förstå att Per-Ola Eriksson får den typ av tjyvnyp som Patrik Norinder nu försöker ge, därför att det är naturligtvis ingen enkel pedagogik att berätta att det gäller att snabbt dra ned för att behålla någonting av välfärdssystemet. Men jag tror att det är rätt att göra så. Per-Ola Eriksson ställde två frågor till mig. Kan jag göra någonting för att klara lansbygden? Det kan jag. Det skall vi göra, och det gör vi genom att förbättra välfärdssamhället, utbildningen och infrastrukturen. Kan vi styra myndigheterna hårdare? Ja, det kan vi, och det skall vi göra. Men vi kan inte göra det på det sätt som interpellationsdebatten hittills har gått ut på, att samhället skall bry sig mindre och lämna mer åt dem som inte vill hjälpa till i landsbygden.
Herr talman! Innan jag vänder mig till näringsministern måste jag framföra ett tack till Ulf Björklund. Han sade: Vi skall vara tacksamma över att Centerpartiet och s har samarbetat för att lösa de statsfinansiella problemen. Det är såvitt jag vet första gången en företrädare för kd här i riksdagen uttalar sin uppskattning över det arbete som Centern har gjort för att sanera statsfinanserna och få Sverige på grön kvist. Det vore hedersamt och klädsamt om fler av Ulf Björklunds partikolleger hade samma insikt och klarsyn. Sundare statsfinanser är en absolut avgörande förutsättning för att över huvud taget kunna skapa en positiv regional utveckling. De som är hårdast drabbade av det statsfinansiella läget är de svaga områdena, periferin. Ju snabbare vi lyckas klara statsfinanserna, få sund ekonomi, få ned statsskulden, få bort budgetunderskottet osv., desto lättare blir det att klara en bra tillväxt i landets olika delar. Det inger ingen respekt när Patrik Norinder ironiserar. Det är närmast löjligt. Löjligt är det rätta ordet. Jag mötte för en tid sedan en moderat riksdagskollega som sade så här till mig: Det är bra att ni i Centerpartiet har tagit upp dessa frågor om regionalpolitiken, för jag möter ingen förståelse i mitt eget parti. Först skall jag kämpa i den egna riksdagsgruppen för att få förståelse, och sedan här i kammaren. Moderaterna kan aldrig vara trovärdiga i regionalpolitiken, Patrik Norinder. Jag tror att det är viktigt att vi, nu när det skall formas en ny regionalpolitik, lägger större tonvikt vid den stora regionalpolitiken än vid den lilla regionalpolitiken. Regionalpolitiskt stöd, länsanslag osv. är nog så bra, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi lägger tyngdpunkten på bra villkor inte minst för de mindre och medelstora företagen. Goda kommunikationer är viktigt. Vi måste underhålla det finmaskiga vägnätet, som är så betydelsefullt för livskraften på landsbygden och i de mindre orterna. Både tele och datakommunikationerna måste förbättras. Vi bör exempelvis ha taxesättningar som är mer rättvisa än dem vi har i dag. Vi bör underlätta uppkoppling och användning av s.k. ISDN anslutningar, så att man kan använda den nya och moderna tekniken även ute i periferin. På det sättet kan vi också få ökad kompetens. Den centraliserade högre utbildning som vi och socialdemokraterna har medverkat till att skapa är också ett viktigt inslag. Vi har kommit överens om att 60 000 nya platser skall tillskapas inom de mindre och medelstora högskolorna. Alla platser är inte fördelade. Är näringsministern beredd att medverka till att vi ganska snabbt kan fördela resterande platser med ambitionen att främja de mindre högskolorna? Det är viktigt att vi klarar de statliga servicefunktionerna. Polisen skall finnas också i mindre orter. Tingsrätter, åklageriet osv. skall finnas i decentraliserade former. På det sättet skall vi klara mångfalden och tryggheten för människorna. En fungerande postservice hör också dit. Är näringsministern beredd att medverka till att också hans kolleger i regeringen tänker i dessa banor och att alla lägger större tyngd vid den stora regionalpolitiken än vid den lilla?

Herr talman! Det är precis som näringsministern säger. Vi vill från Kristdemokraternas sida höja stödet. Vi vill kunna garantera att hela Sverige skall leva - även det svenska inlandet. Hela Norrland skall vara en levande plats där människor känner att de kan, får och har möjlighet att bo. Det kräver säkert ett stöd som gynnar dessa platser. Det pågår en utredning om de nya utjämningssystemen och kostnadsutvecklingen. Jag vet att vi från vårt parti diskuterar frågan om utjämningssystemet bör göra så att mer pengar kommer tillbaks till glesbygden skattevägen. Den justering som gjordes för några år sedan missgynnade faktiskt glesbygden litet grand. Vi är överens. Jag vill också tacka Per-Ola Eriksson för uppskattningen. Det var fina och vackra ord. Jag är alldeles övertygad om att det finns fler kristdemokrater som tycker likadant. Det har fattats en hel del obekväma beslut; det är vi medvetna om. Mycket av det var säkert nödvändigt. Vad vi möjligen kan fundera över är om åtgärderna felaktigt har kommit att riktas mot svaga grupper och mot svaga landsändar. Jag kan förstå att det kan vara svårt att förutsäga resultatet, men det är ändå tveksamt. Åtgärderna har drabbat barnfamiljer och äldre inte minst i glesbygden. De har drabbat det yttersta av glesbygden och det svenska inlandet en del. Jag hoppas att vi kan återställa det och att den proposition som nu kommer är ett steg åt rätt håll. Jag håller med Per-Ola Eriksson om att det handlar om den stora regionalpolitiken. Man kan inte klara av problemen enbart med den lilla politiken, som innebär små pytsar av stöd hit och dit. Det är ett helhetsgrepp på allt det som har med Sveriges landsbygd och glesbygd att göra som vi efterlyser från Kristdemokraternas sida. Jag skulle till sist vilja ge några exempel. Om man vill stödja inlandet och glesbygden var det bra att man gav 50 miljoner till Inlandsbanan, men det räcker bara till banunderhåll. Det skulle också behövas pengar för turistisk marknadsföring. Jag vill också nämna Västerdalsbanan och Sälenbanan. Sälen är faktiskt Dalarnas största stad stora delar av året. Där finns 50 000-60 000 turistbäddar, och det är fullt under långa tider på året. Vi har mycket dåliga kommunikationer dit. En upprustning av Västerdalsbanan fram till Sälen skulle skapa förutsättningar. Det finns ett antal exempel på projekt där inte minst jag efterlyser pengar. Jag vet att jag också har partiet med mig i de frågorna. Vi vill att hela Sverige skall leva. En intressant fråga är den som gäller Inlandsbanan kontra Botniabanan. Vi har inte sagt nej till Botniabanan. Det är märkligt att man med stor tveksamhet ger litet stöd till Inlandsbanan, som faktiskt går genom hela svenska inlandet. Jag har påstått att det som behövs är en kombination av Inlandsbanan och Botniabanan. Låt oss för allt i världen inte glömma Inlandsbanan. Den ligger ju där! Det saknas några miljoner kronor för att man skall klara den sista biten mellan Arvidsjaur och Jokkmokk längst upp i norr och skapa den bärighet som krävs för att norska NSB skall kunna transportera sitt gods fån Nordnorge ned till Trøndelagsområdet längre söderut i Norge. Varför inte också satsa på det svenska inlandet genom att litet mer medvetet satsa på Jag är tacksam för att regeringen ändå har vänt i den frågan och är på väg åt rätt håll. Med hjälp av Centern borde det ha gått litet bättre sist. Några miljoner till hade faktiskt känts säkrare när IBAB planerar. Jag vet att man återkommer inför 1999 års budget, och då hoppas jag att både näringsministern och Per-Ola Eriksson är med på noterna.
Herr talman! Patrik Norinder återkom inte. Jag hade hoppats att Norinder skulle ta avstånd från det i mitt tycke mycket oförskämda påhoppet, men det får väl bli någon annan gång. Jag skulle vilja resonera med Per-Ola Eriksson om regionalpolitiken. Utvecklingen är bekymmersam. Frågan är hur vi kan vända utvecklingen. Jag tycker att det är viktigast att konstatera att Sverige och Norge är de två europeiska länder som har klarat att utjämna skillnaderna bäst i Europa. Inga andra länder kommer i närheten av oss. Skälet till detta är att vi har en omfattande välfärdspolitik där vi fördelar vård och omsorg efter behov och inte efter köpkraft. Den fördelas jämnt över landet. Centern och Socialdemokraterna har gjort en enorm insats under denna mandatperiod när det gäller att behålla välfärdssamhället på en anständig nivå. Det är där skiljelinjen går mellan oss och framför allt Moderaterna, som vill åstadkomma en kraftig nedskärning av välfärdssystemet. Det finns inget land i världen med liten välfärd som har klarat en regional balans. Det är viktigt att komma ihåg. Det finns inget sådant exempel i världen. Det är den första frågan. Den andra frågan gäller utbildningen. Socialdemokratin och Centern gör nu tillsammans en gigantisk satsning på att bygga ut de små högskolorna. Små högskolor finns trots allt inte i 280 kommuner, utan i 30 kommuner. Det innebär att de flesta ungdomar får flytta till dessa 30 kommuner. Det gäller hälften av alla ungdomar. Nästa stora språng är att se till att utbildningen kan ges som distansutbildning. Det skall vara ett interaktivt system som det som vi nu skapar mellan Umeå och Pajala. Det är 60 mil mellan universitetet och de studerande i Pajala. Jag tycker att utbildning är viktigt. Det tredje exempel som jag skulle vilja peka på gäller försöken att samverka om insatserna. Per-Ola Eriksson tar upp frågan om tingsrätt, åklageri och skatteväsende. Det är klart att det för den kronofogde som har problem med indrivning i en kommun som kanske ligger 20 mil bort från kronofogdekontoret kan vara svårt att veta varför Pettersson just nu inte kan betala sina skatter. Närheten skulle göra att man lyckades bättre med att driva in skatterna. Genom den kunskap som närheten ger vet man hur man skall hantera frågorna. Sektorsgränserna gör emellertid att vi inte klarar av det. Det krävs alltså ett helt nytt tänkande, där den moderna tekniken kan användas för att på ett stadigt sätt gå över sektorsgränserna. Ulf Björklund lämnade ett par positiva besked från kristdemokraterna, som jag gärna vill ta fasta på. Jag har av Ulf Björklunds inlägg förstått att kristdemokraterna vill öka anslagen till regionalpolitiken. Det är någonting nytt, och det gläder mig. Kristdemokraterna vill också se över skatteutjämningssystemet. Det är en översyn som nu pågår. Jag förstår att Björklund i och med detta avvisar angreppet från de moderata kommunalråden, som redovisar en bild som är raka motsatsen till den som Björklund beskriver. Också det gläder mig. Också jag tycker att det behövs mer investeringar i järnvägen. Det gäller Botniabanan och Inlandsbanan, och vi kanske också skulle kunna få fram mer pengar till Västerdalsbanan. Det Ulf Björklund säger talar för att Ulf Björklund borde sitta närmare mig än Patrik Norinder.

Herr talman! Det har skapats en ökad insikt i Sverige om vikten av att ha en bra regionalpolitik och åtgärder för en positiv regional utveckling. Bakgrunden är de negativa befolkningstalen för 1997. Jag kan instämma i vad Anders Sundström säger i analysen. Den är litet mer mångfasetterad än vad den verkar vid en första anblick, när man tittar på enskilda siffror för enskilda län, med låga födelsetal, mindre inflyttning till landet, osv. Det har skapats ett engagemang runt om i Sverige för regionalpolitik, och det är värt att notera. Det har kommit många brev och telefonsamtal med synpunkter på att vi nu måste vidta åtgärder för att dämpa storstadsutvecklingen och få en mer positiv utveckling i periferin. I det sammanhanget spelar de lokala utvecklingsgrupperna en väldigt viktig roll. Landsbygdsriksdagen, Folkrörelserådet och hela den drivkraft som finns där är viktiga att ha med i de här sammanhangen. Jag tror också att vi måste förenkla reglerna för att starta och driva företag. Jag instämmer i näringsministerns synpunkt vad gäller distansutbildning. Genom att vi satsar så kraftfullt på högre utbildning måste vi också vidareutveckla distansutbildningarna. Det är på det sättet man tar till vara kompetensen och gör det möjligt att bo i periferin men också få en bra utbildning. Sedan till frågan om samverkan genom olika insatser. I olika regeringsförklaringar och dokument brukar man tala om att hela Sverige skall leva. Det är vackra ord som förpliktar. När propositionen inom kort kommer på riksdagens bord hoppas jag att vi skall kunna se att man nu går från ord till handling.
Herr talman! Jag skall utnyttja mina två minuter av taletid. Statsrådet läste upp ett pressmeddelande. Jag har själv inte läst det, men den kommentar man kan göra är väl att den socialdemokratiska politiken slår hårt mot både storstäder och glesbygd och landsbygd. Den är skadlig för båda delarna. Att statsrådet började tala om jordbruksstöd från EU var väl ett försök att hitta på någonting. Kanske handlade det om okunskap. Jag skulle rekommendera statsrådet att tala med Leif Marklund, partikamraten. Han var uppe i Delsbo i måndags och frågade vad de lantbrukare som var samlade där tyckte om kostnadsläget och lönsamheten i jordbruket. Trots alla stöd som finns säger jordbrukarna att det inte är stöd de vill ha, utan de vill ha lönsamhet utan stöd. Per-Ola Eriksson säger att vi moderater inte kan vara trovärdiga i regionalpolitiken. Det kanske är litet bittert för Per-Ola Eriksson att erkänna att vi har en hög trovärdighet i det sammanhanget. Fråga vad småföretagare och människor som bor på landsbygd och i glesbygd tycker om bidrag och höga skatter. Det borde Per-Ola Eriksson göra. De säger att det inte är bidrag de vill ha. De vill inte ha det här skattetrycket, utan de vill ha en politik för utveckling. Vår politik har hög trovärdighet. Det kanske grämer Per-Ola Eriksson, som nu arbetar så intimt med socialdemokraterna kring den företagspolitik de för. Jag har haft litet svårt att förstå vitsen med de här interpellationsdebatterna om regionalpolitiken. Vi skall ju snart få en regionalpolitisk proposition, och Centern kan då utveckla sin politik i en motion med anledning av den. Varför skall vi diskutera detta tidigare? Svaren på många av de här interpellationerna har blivit att statsrådet inte kan ge något besked utan att besked kommer i den regionalpolitiska propositionen. Jag beklagar fortfarande att vi inte fick en parlamentarisk utredning. Det hade varit oerhört värdefullt att få en mycket bredare samsyn i de här frågorna. Centern säger att man inte visar intresse för regionalpolitiken. Vi moderater gör det.
Herr talman! För att vi skall klara glesbygden är det viktigaste att vi ser till att ha en tillväxt. Tillväxt har vi om vi har ordning på statsfinanserna och ordning i ekonomin, om vi får ordning på de stora makroekonomiska sakerna. Vi har nu detta på plats. Det känns bra. Det finns mycket kvar att göra. När jag jobbar med en regionalpolitisk proposition har jag hela tiden fokus på tillväxten. För att klara tillväxten måste vi nyttja det kapital vi har i periferin. Vi har enorma investeringar i vägar, järnvägar, bostäder, skolor, daghem och industribyggnader som skulle gå förlorat om vi inte hade tillväxt i periferin. På den punkten är jag och Per-Ola Eriksson helt överens. Det är viktigt att peka på. Till Patrik Norinder vill jag säga att jordbruket helt berättigat faktiskt vill ha både bidrag och lägre skatter. För Patrik Norinder är detta med bidrag litet svårt att säga, men det är faktiskt så man vill ha det. Ja, man vill ha samma stöd som de får i andra delar av Europa, och man skall ha samma stöd. Stöd är bidrag. Prova att säga det! Säg bidrag någon gång! Det vill man ha, och det tycker jag är okej. Det är inget fel med det. Om man däremot sänker skatten med t.ex. arbetsgivaravgiften rätt över landet och samtidigt avskaffar stödet för företagen i Norrlands inland leder det till en omfördelning. På den punkten är inte Norinder trovärdig. Han kan naturligtvis säga att socialdemokraterna är inkompetenta och okunniga. Men samtidigt skriver ledande moderater: Miljardinvesteringar i infrastruktur läggs ut i avfolkningsbygder medan landets tillväxtcentrum sätts på undantag. Och då angriper Norinder mig! Vågar inte Norinder angripa sina egna?

Herr talman!

Helena Nilsson har ställt sina frågor mot bakgrund av den ökade regionala obalansen. Den befolkningsutveckling som vi har haft under de senaste åren är bekymmersam. Helena Nilsson pekar på en del av de konsekvenser som den kan föra med sig. Den samlade befolkningsutvecklingen är emellertid resultatet av förändringar i en rad olika faktorer. Det finns därför anledning att se närmare på var och en av dessa. Bruttoomflyttningarna i landet har under ett antal år legat på en historiskt sett hög nivå. Storstadsområdena, främst Stockholmsregionen, har under de senaste åren haft stora inrikes inflyttningsöverskott. Framför allt är det skogslänen som redovisar stora och ökande flyttningsunderskott. Det som gör att bilden totalt sett för 1997 skiljer sig från tidigare år är dels att vi hade födelseunderskott i landet, dels att nettoinvandringen var extremt låg. Det är faktiskt så att för första gången sedan 1809 överstiger antalet döda antalet födda. Från att under en längre period ha haft ett årligt födelseöverskott i landet på 20 000-30 000 personer hade vi förra året ett underskott på 3 000 personer. Invandringsöverskottet har tidigare under 1990-talet legat på i genomsnitt 25 000 personer per år. Under 1997 var överskottet endast 6 000 personer. Detta gör att fler kommuner och län än under tidigare år nu redovisar minskad folkmängd. Födelseöverskott och nettoinvandring balanserar inte i samma utsträckning som tidigare utflyttningen från en rad områden i landet. Av de frågor som Helena Nilsson har ställt utgår jag från att hon liksom jag ser strukturfonderna som ett viktigt instrument när det gäller att skapa förutsättningar för en bättre utveckling i de regioner där problemen är som störst och därmed en mer balanserad utveckling i stort. Den för EU gemensamma regional och strukturpolitiken, som nu omfattar oss, har inneburit en kraftig ökning av resurserna för regionalt och lokalt utvecklingsarbete. Av de ca 12 miljarder kronor som Sverige får från strukturfonderna under perioden 1995-1999 går hälften till åtgärder i prioriterade regioner, dvs. områden som tillhör målen 2, 5b och 6 eller gemenskapsinitiativen. Den andra hälften går till arbetsmarknadspolitiska och kompetenshöjande åtgärder. Även dessa åtgärder har stor betydelse för utvecklingen i regionerna. Strukturfonderna är i sig naturligtvis ingen undermedicin, men som en väl integrerad del i en samlad svensk regionalpolitik är de viktiga. På frågan om dagens mål 2 och 5b-områden skall kunna få stöd även efter den innevarande programperioden är svaret att regeringen arbetar intensivt för att påverka EU-kommissionen och få förståelse hos andra medlemsstater för så omfattande strukturfondsinsatser som möjligt i Sverige inom de ramar som senare kommer att fastställas för den kommande programperioden. Förutsättningarna för områdesavgränsningar, strukturfondsmedlens fördelning m.m. kommer att bli föremål för förhandlingar i ministerrådet med början under senvåren i år. Ett förslag om nya förordningar har aviserats av kommissionen till senare delen av mars. När dessa förhandlingar kan vara slutförda är svårt att bedöma. Sannolikt blir det inte förrän i början av 1999. Regeringen kommer i dessa förhandlingar att med kraft arbeta för att de nya förordningarna får ett innehåll som är så gynnsamt som möjligt för Sverige. Östersjöfrågan har mycket hög prioritet i regeringsarbetet. Det gäller på alla nivåer, såväl bilateralt som multilateralt, t.ex. inom ramen för Östersjörådet. Också i arbetet med att utforma EU:s strategi för Östersjöområdet har Sverige en mycket aktiv och pådrivande roll. I det här sammanhanget spelar strukturfonderna en ganska liten roll. Jag vill ändå korrigera Helena Nilssons påstående att något Interregprogram för Östersjöregionen ännu inte har kunnat realiseras och att det skulle bero på den svenska byråkratin. EU-kommissionen har efter att ha tagit lång tid på sig godkänt Interregprogrammet för Östersjöregionen. Att det har tagit lång tid i kommissionen att komma till beslut kan inte skyllas på svensk byråkrati. Snarare beror det på att det är en komplicerad process när många länders intressen skall jämkas samman. Jag kan också nämna att regeringen efter förhandlingar med kommissionen kunnat få fram drygt 40 miljoner kronor från strukturfonderna för ett särskilt samverkansprogram mellan regioner i Syd och Mellansverige och de baltiska staterna. Här sker diskussionerna om programmets utformning direkt mellan berörda regioner och kommissionen. Det finns flera skäl till varför regeringen anser att det högst prioriterade området under nästa strukturfondsperiod borde omfatta bl.a. de fyra nordligaste länen i sin helhet. Skälet till att jag säger det högst prioriterade området är att det bör ingå i mål 1. Det viktigaste skälet för att vidga området jämfört med nu är att det skulle innebära en ökning av resurstilldelningen till regionen eftersom denna beräknas i förhållande till antalet invånare. Det betyder självfallet inte att stöd skulle kunna lämnas på samma villkor i Umeå som i Sorsele. Utvidgningen av området får inte leda till mindre resurser till inlandet. Hur resurserna skall fördelas inom regionen och för vilka åtgärder är frågor som vi själva har det avgörande inflytandet över. Det är självklart att insatser i inlandet skall ha högst prioritet. Ett annat skäl för en förändring är att administrationen och genomförandet av strukturfondsinsatserna skulle kunna förenklas betydligt om vi i större utsträckning kunde arbeta med hela län i samma program. Erfarenheterna från nuvarande ordning när vissa län berörs av både mål 2, 5b och 6 och dessutom 3 och 4 är att administrationen blir orimligt komplicerad och att samordningen av åtgärder i ett län försvåras, för att inte säga omöjliggörs. Ett tredje skäl för en förändring är att det skulle bli enklare att utnyttja de utvecklingsresurser som finns i kustkommunerna i form av universitet, teknikcentra och liknande för insatser i inlandet om de tillhörde samma målområde. Jag är väl medveten om att den svenska hanteringen av EU:s strukturfondsmedel inte fungerar så enkelt och smidigt som man skulle önska. Regeringen överväger därför lämpliga åtgärder för att förenkla och effektivisera organisation och arbetsformer. När det slutligen gäller Helena Nilssons fråga om jag är beredd att koncentrera resurser till områden som främst drabbats av befolkningsminskning utgår jag från att det är strukturfondsresurser som avses. Som Helena Nilsson alldeles riktigt påpekar hade de flesta kommuner befolkningsminskning under 1997. Skulle detta vara kriteriet för fördelning av resurser skulle det leda till spridning i stället för koncentration. Det är nödvändigt med en mer sammanvägd bedömning av olika regioners problem och utvecklingsmöjligheter, där befolkningsminskning är en bland flera viktiga faktorer. Det är därför som mål 6-området för mig och för regeringen har den högsta prioriteten i fråga om var strukturfondsinsatser i första hand bör sättas in.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för ett mycket informativt svar. Som nämndes i svaret är en av orsakerna till befolkningsminskningen faktiskt det låga födelsetalet och att vi för första gången har fler döda än födda i landet. Det tycker jag är viktigt att påpeka. Här hoppas jag på en åtgärd som inte har nämnts tidigare i debatten. Våra gemensamma ansträngningar för att få ordning på ekonomin innebär nämligen att vi nu på nytt kan ge ökat stöd till barnfamiljerna, och det med pengar som är våra egna och inte lånade. Förhoppningsvis innebär detta att vi får fler barn per familj och att det sker över hela landet. Jag delar näringsministerns uppfattning att EU:s strukturfonder är ett mycket viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en regional utveckling i Europa. När man åker runt och besöker länder som har varit medlemmar länge ser man vad de regionala strukturfonderna har haft för betydelse för landsbygden och regionerna - i Frankrike, i Storbritannien och inte minst i Irland. Vi har också under de år som vi har varit medlemmar fått ökade resurser. Jag tycker också, precis som det sägs i svaret och som näringsministern ofta framhåller, att formen för det regionala samarbetet är mycket bra, dvs. att man dels har EU:s insatser, dels förutsätter en lika stor insats från medlemslandet. Det är ett bra partnerskapsförfarande. Den här förändringen innebär större resurser och insatser lokalt - att man har konkreta idéer och projekt och också får fram pengar lokalt. Den kan dock ha inneburit en trevande start för det här förfaringssättet. Kritik har också förts fram om att vårt sätt att sätta upp regler har lett till en snårig byråkrati. Det är ju den andra kritik man har fört fram. Därför är det bra att näringsministern i svaret säger att regeringen är beredd att åtgärda detta. Jag hoppas och förutsätter då att det blir en sådan förenkling att inte medel går förlorade därför att det är krångliga regler. Det pågår alltså en översyn av EU:s strukturfonder. I svaret säger näringsministern att regeringen ger mål 6-området största prioritet, men han snävar in det till de fyra nordligaste länen. Det är här jag inte är nöjd med svaret och fortsätter att ställa frågor: Till dagens mål 6-område hör ju de sju nordligaste länen. Varför skall inte de tre övriga vara med? Varför skall de områden inom mål 6 som har en stark befolkningstillväxt, t.ex. universitets och högskoleorter, få stöd? Och varför lämnar ministern nuvarande mål 2

Herr talman! Vi behöver ju inte hålla med det vi är överens om. Men sedan finns det en diskussion om hur vi skall driva förhandlingarna med EU när det gäller nästa strukturfondsperiod. Låt mig då börja med att säga att jag hör till dem som är rätt kritiska till det utfall som Sverige fick vid den första förhandlingen. Sverige är ju ett av de länder som ger det största nettobidraget till EU - inte därför att vi är Europas rikaste utan därför att vi i gjorde en i mitt tycke ganska dålig förhandling. Vi fick ett väldigt litet återflöde. Sverige hör till de länder som har det minsta återflödet, både i jordbrukspolitiken och i strukturfondspolitiken. Då är frågan: Hur skall vi reparera detta i nästa förhandling år 2000? Det är inte lätt. När vi har ambitionen att utvidga EU, och därmed ta in fler stater som behöver strukurfondsstöd och stöd för sin jordbrukspolitik, samtidigt som vi vill förbättra vår relativa position inser alla att vi har en ganska besvärlig förhandlingsposition. Men den är sakligt korrekt. Sverige har en BNP som ungefär ligger på genomsnittet för Europa, och det finns inga skäl varför Sverige skall ha mindre återflöde än likvärdiga länder som t.ex. Tyskland, Luxemburg, Belgien och Holland. Dessa länder är geografiskt mycket mindre men har ändå större stöd. Det finns ett argument som talar mot oss, nämligen att vi är duktigare än alla de andra. Vi har alltså mindre skillnader mellan regionerna än något annat EU-land. Men det kan inte vara ett argument för att inte vi skall kunna få del av strukturfondspolitiken, för vi är inte rikare än de andra. Jag menar att en sådan förhandling bara kan bli framgångsrik om en så stor del av Sverige som möjligt omfattas av mål 1-området. Det området har finansierats via ett särskilt anslag, och de andra strukturfondsprogrammen finansieras via andra anslag. Det finns i kommissionen en förståelse för att hålla ihop de här fyra nordligaste regionerna i Sverige på samma sätt som det finns en förståelse för att hålla ihop de nordliga regionerna i Finland. Då tycker jag att vi bör pröva möjligheten att utvidga mål 6 till att förutom det som i dag är mål 6 också omfatta de delar av de fyra länen som ligger utanför mål 6. Det gör det samtidigt lättare för oss att argumentera för större mål 2 och 5b-områden, som är någonting som vi bör eftersträva. Jag tycker att vi har en mycket sämre ekonomisk utdelning i form av återflöde än vad t.ex. Danmark och Finland har. Det är ju ett resultat av den förhandling som fördes 1992 99, i en position där Sverige samtidigt driver en utvidgning. Jag erkänner att uppdraget inte är lätt. Men jag tror att det blir lättare om vi kan få ett större mål 1-område än vi har i dag. Det är egentligen den fråga som Helena Nilsson ställer till mig. Jag vill alltså behålla Interregprogrammen, jag vill behålla ett strukturfondsstöd i samma geografiska omfattning som i dag. Men jag vill öka återflödet av pengar.
Herr talman! Jag är väl medveten om att vi befinner oss i en förhandlingsfas och att den här frågan kommer att diskuteras under hela det här året. Men jag tycker ändå att det är viktigt att det kommer fram synpunkter. Jag förstår även upplägget att det skall vara så framgångsrikt och så mycket nettoflöde som möjligt till Sverige också. Men när man har påbörjat ett system och det finns områden som har börjat arbeta och få resurser får man förstå att de känner mycket stor oro för att de inte kommer att inbegripas i någon form av målområde. De områdena är precis de som jag pekade på, nämligen målområde 2 och målområde 5b. Min fråga är då: Varför kan man inte fundera igenom detta och hitta en struktur där man utgår från att det är glest befolkade områden? Man kan få intrycket att näringsministern driver att det skall vara glest och ett kallt klimat. Han hänvisar till att det finns samma områden i Finlands norra delar. Man kan även titta på områden som är glest befolkade, oavsett om de är i norra delarna av Sverige. Jag är väl medveten om att en samling länsvis är bärande. Men jag tycker ändå att man sviker en stor grupp i det svenska samhället med det resonemanget.
Herr talman! Jag ser det inte på det sättet. Som jag ser det ökar våra möjligheter att också behålla ett strukturfondsstöd i södra Sverige om vi kan få en så stor del som möjligt av norra Sverige inplacerad i mål 1. Mål 1 är en del av strukturfondspolitiken som finansieras via dessa cohesionfunds som tar 70 % av strukturfondsstöden. De andra 30 procenten ligger i de industriella omvandlingsområdena. Om vi kan få en så stor del som möjligt av vårt stöd in i mål 1 tror jag att vi ökar våra möjligheter att också få in Sydoch Mellansverige. Skulle vi inte få det tror jag att chansen att klara Syd och Mellansverige blir ganska liten. Det finns en nyansskillnad mellan mig och Helena Nilsson när det gäller regionalpolitiken. För mig är de regionala centrum som finns i de svaga regionerna oerhört viktiga. Jag hör till dem som tycker att Stockholm är mycket viktig för Sverige. Det är viktigt att Stockholm har en konkurrenskraft där man kan mäta sig med de nordeuropeiska storstäderna och att man framgångsrikt kan tävla om detta. Jag hörde till dem som var djupt engagerade och gillade ansökan om OS. På samma sätt ser jag på regionerna. Jag ser alltså en väldig styrka i att vi har de här motorerna uppe i Norrland: Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Jag tror att de är oerhört strategiska för att man skall klara Norrland. Det är viktigt att man kan bygga ihop de här regioncentrumen med periferin. Så fungerar också EU:s regionalpolitik i södra Europa. När man går in med strukturfondsinsatser går man in i en region och försöker på det sättet att binda ihop centrumen med periferin. Jag beskriver också i interpellationssvaret hur det här kan fungera, t.ex. då det gäller satsningen på ett universitet i ett centrum för en bra periferi i regionen.
Herr talman! Det finns inga nyansskillnader när det gäller synen på OS i Stockholm. Jag som bor på Odenplan ser också Stockholm som oerhört viktig. Icke desto mindre kan jag dela uppfattningen att vi har en nyansskillnad. Vi ser också en fara i det som näringsministern säger. Om man tar in de här universitetsorterna, tillväxtorterna, t.ex. Umeå eller Luleå, i det här området kan det ske ett dränage av inlandet så att resurserna inte kommer inlandet till del. Det handlar också om att man skall hitta pengar till finansiering av projekten. Jag skulle vilja säga så här: Den här debatten fortsätter vi under det här året. Jag vet också hur det är med förhandlingar inom EU. Det är ett ständigt återkommande från ministerns sida till EU-nämnden. Vi har möjligheter att fortsätta att diskutera där. Jag vet också att det är viktigt med strategi i sådana här förhandlingar och att man har en bra position från början. Jag lovar att jag kommer att fortsätta att diskutera med näringsministern på olika sätt. Även om vi har olika nyanser hoppas jag att slutresultatet blir bra, nämligen att vi får bra regionalpolitik för hela Europa.

Herr talman! Sven Bergström har frågat mig vad jag kommer att göra för att lyfta fram landsbygdsperspektivet som en viktig del av regionalpolitiken, om jag är beredd att inom de regionalpolitiska anslagen försöka rädda nedläggningshotade byskolor, om jag är beredd att förbättra lokala utvecklingsgruppers möjlighet att ta större ansvar för sin bygd, om jag är beredd att stärka den lokala nivån genom medel till Folkrörelserådet samt direkt till lokala utvecklingsgrupper och vad jag ämnar göra för att stärka Glesbygdsverket. Jag förstår att Sven Bergström har tagit del av en utredning som Glesbygdsverket gjort på regeringens uppdrag för att få ett bra underlagsmaterial för den regionalpolitiska proposition som regeringen nu arbetar med. Planen är att propositionen skall lämnas till riksdagen i vår. Sven Bergström får därför till dess ge sig till tåls innan han får del av regeringens förslag. Redan nu kan jag säga att Glesbygdsverkets rapport naturligtvis är ett viktigt underlagsmaterial för den del av propositionen som behandlar glesbygds och landsbygdsfrågor. Sven Bergström poängterar behovet av att stärka den lokala utvecklingskraften. Jag delar Sven Bergströms uppfattning men vill betona skillnaden mellan stat och kommun. Statens uppgift är att ge den lokala nivån verktygen, kommunernas uppgift är att på olika sätt mobilisera den lokala utvecklingskraften och finna lämpliga samverkansformer. Regeringen beslutade i december förra året att ge miljoner kronor. Härigenom får rådet förutsättningar att arbeta vidare med lokal utveckling och att fortsätta sitt mobiliseringsarbete och bygga upp väl fungerande regionala samverkansorgan som en betydelsefull länk i det lokala och regionala partnerskapet. Regeringen lämnar även finansiellt stöd till kooperativ utveckling. Detta stöd har ökat avsevärt under innevarande år. Stödet lämnas till 24 lokala utvecklingscentra i landet och används för att stödja lokala utvecklingsinitiativ med kostnadsfri information och rådgivning. Jag kan i detta sammanhang även nämna att regeringen har förhandlat med kommissionen om utökade resurser i mål 6 och att 9 miljoner kronor från strukturfonderna skall användas för att utveckla metoderna för lokalt utvecklingsarbete. Det är Glesbygdsverket och Folkrörelserådet som kommer att arbeta med detta gemensamt. EG:s strukturfonder är även i övrigt ett viktigt instrument när det gäller att skapa förutsättningar för en bättre utveckling i de regioner där problemen är som störst och därmed en mer balanserad utveckling i stort. Sveriges medlemskap i EU och därmed del i den gemensamma regional och strukturpolitiken har inneburit en kraftig ökning av resurserna för regionalt och lokalt utvecklingsarbete. Frågan om byskolor vill jag inledningsvis belysa med följande exempel. På Koster i Strömstads kommun har initierats ett projekt med en Agenda 21 skola. Skolan har bildats med syftet att öka möjligheterna för elever och befolkning att kunna stanna kvar i sin hembygd genom utveckling av näringsliv och skola med hjälp av informationsteknik. Projektet finansieras bl.a. av Strömstads kommun, EG:s strukturfonder, länsstyrelsen, landstinget och Telia. Möjligheter till lösningar för unika byskoleprojekt finns således redan nu. En förutsättning är dock att det finns ett starkt kommunalt engagemang. Det regionalpolitiska reformutrymmet är dock så begränsat att insatser för byskolor med centrala regionalpolitiska medel inte är möjlig. Riksdagen har nyligen efter förslag från regeringen anvisat medel till Glesbygdsverket. Några krav på ytterligare anslag ställdes inte i riksdagen. I Glesbygdsverkets regleringsbrev har regeringen angett målet att verket dels skall tillhandahålla ett aktuellt underlagsmaterial som belyser utvecklingen i glesoch landsbygdsområden, dels fortlöpande skall analysera effekterna av gles och landsbygdspolitiska insatser. De övriga frågor som Sven Bergström har ställt kommer att beröras i den kommande propositionen.
Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Går det att hejda flyttlassen och få det Sverige som finns utanför storstadsområdena att åter öka sin befolkning, växa och utvecklas? Ja, naturligtvis går det om bara viljan och förmågan finns. Det är naturligtvis ingen naturlag att människor skall söka sig bort från bygder och län med så många i grunden goda förutsättningar, som t.ex. Norrlandslänen har. Det vet både Anders Sundström och jag väl. En bättre arbetsmarknad med fler företag där människor kan få jobb, fungerande samhällsservice, bra vägar och järnvägar med tåg som inte bara går ofta utan också stannar, är några av de förutsättningar som vi som beslutsfattare på olika nivåer måste medverka till. Det är allvarligt och får många negativa effekter om det blir en fortsatt koncentration till ett fåtal större städer och befolkningsminskning i övrigt. Det ger utglesning, försämrad service, och lämnar outnyttjade resurser i stora delar av landet - precis som Anders Sundström påpekade i ett tidigare interpellationssvar. Det är kapitalförstöring av stora mått. Det blir å andra sidan växande köer, miljöproblem och starkt tryck på att snabbt bygga upp en ny infrastruktur på andra håll i landet. För mig som centerpartist och decentralist är detta en helt oacceptabel utveckling. Allt detta är bakgrunden till min interpellation i dag. Jag har framför allt fokuserat på möjligheten att ta till vara den lokala utvecklingskraft som finns på så många håll i vårt land. Jag har begärt svar på fem frågor från näringsministern. Skall jag vara litet elak - Anders Sundström får ursäkta - är svaret i sammanfattning: Ge dig till tåls. Ge sig till tåls - när patienten blöder. Man kan inte ge sig till tåls i en sådan situation. Det behövs väldigt snabba och konkreta besked. Den regionalpolitiska propositionen är redan försenad. Det behövs besked som visar att regeringen, liksom Centerpartiet, är beredd att ta ansvar för att ge förutsättningar så att hela Sverige kan leva och utvecklas. Då är de tusentals lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i vårt land viktiga pusselbitar för att få utvecklingen att vända åt rätt håll. Jag har förstått av svaret att Anders Sundström delar min uppfattning att den lokala utvecklingskraften är viktig. Han betonar skillnaden mellan stat och kommun. Statens uppgift är att ge den lokala nivån verktyget. I tidigare debatter i kammaren har jag lyft fram några tråkiga exempel på statliga myndigheters och verks handlande i skogslänen. Någon helhetssyn och långsiktighet har varit svårt att upptäcka i deras agerande. Möjligheterna för kommunerna att stärka den viktiga lokala utvecklingskraften undermineras när statliga verk, myndigheter och företag uppträder som regionalpolitikens värstingar. I en tidigare debatt i kammaren, Anders Sundström, kunde jag berätta hur statliga verk, myndigheter och bolag går fram som något av slåttermaskiner i mitt hemlän Gävleborg. Var tionde jobb i statliga verk och myndigheter har försvunnit på fyra år. Det är Skattemyndigheten och många andra. Tala om att ställa verktyg till förfogande! Det är naturligtvis att underminera, avväpna kommunerna de verktyg de behöver. Jag får komma tillbaka i nästa inlägg till återstoden av svaret.

Herr talman! Jag delar interpellantens syn på att landsbygdsområden skall ses som resursområden och att utveckling skall ske utifrån lokala förutsättningar. Det finns en stor utvecklingspotential i landsbygden. Det gäller bara att ta till vara på den. Däremot delar jag inte uppfattningen att detta skall ske med hjälp av politisk planering och styrning. Det finns så mycket utvecklingskraft som skulle kunna frigöras om politiska och ekonomiska hinder togs bort. Det är genom frivillighet och engagemang som landsbygden har sin styrka, inte genom politiskt styrda samverkansformer. Näringsministern och jag hade nyss en diskussion om lantbruk, EU och stödformer. Det kan finnas anledning att återkomma till det i samband med frågor om lokal utvecklingskraft. Grunden för landsbygdens överlevnadsförmåga ligger i stor del i de areella företagens lönsamhet. I dag är det framför allt animalieproduktionen som är hårt ansatt av kostnader. De överstiger våra konkurrentländers nivåer. Näringsministern tog nyss fram frågan om bidrag och stöd. Det är nödvändigt att vi har samma förutsättningar som övriga EU. Där är vi båda överens. Däremot vet jag inte näringsministerns syn på lång sikt. Min syn är att stöden på lång sikt kan avvecklas. Det skall ske med hjälp av WTO-förhandlingar. Det är en lång process. Jag vet inte när det kan ske. Min förhoppning är att vi får en marknadsanpassning av prissättningen inom jordbruket. Det går inte i dag. I dag sitter vi fast i de dumpningspriser som finns på världsmarknaden och EU:s system. Interpellanten tar också upp frågan om att stärka Glesbygdsverket och Folkrörelserådet. Glesbygdsverket arbetar med regional utveckling i glesbygder och arbetar med EU-frågor. Glesbygdsarbetet innebär i princip näringslivsutveckling. Folkrörelserådet, med säte i Stockholm, bevakar frågor av betydelse för landsbygden m.m. Den tredje organisationen är NUTEK. NUTEK hanterar frågor som är kopplade till näringslivsutveckling och EU:s strukturfonder. Det finns många beröringspunkter mellan NUTEK, För att stärka de verksamheter som dessa har och för att få en klarare uppdelning mellan myndigheterna skulle mycket vinnas av en integration av Glesbygdsverket, NUTEK och även Folkrörelserådet. Den verksamheten skulle med fördel kunna bedrivas i Östersund under NUTEK:s huvudmannaskap. Det skulle stärka de verksamheter som riktar sig mot gles och landsbygd. Jag vill fråga om näringsministern är beredd att utreda en sammanslagning av Glesbygdsverket, Folkrörelserådet under NUTEK:s huvudmannaskap.